Herr talman! Att oppositionen länge krävt att den nuvarande omsättningsskatten skall läggas om till en mervärdeskatt kan socialdemokraterna givetvis inte förneka. När nu regeringen sent omsider beslutat sig för en sådan omläggning, förklarar emellertid regeringsorganet Aftonbladet att detta är en helt annan sak. Herr Strängs mervärdeskatt är nämligen — enligt Aftonbladets 1edare den 12 januari — väsentligt annorlunda än vad borgerligheten önskade. »Blott Sverige svenska krusbär har», sägs det ju. Det avgörande skälet till att finansministern äntligen har bestämt sig för mervärdeskatt är givetvis utvecklingen ute i Europa. Inom EEC har medlemsstaterna kommit överens om att före slutet av nästa år gå över till ett ge mensamt mervärdeskattesystem, som redan är utformat i sina huvuddrag. På litet längre sikt har medlemsstaterna ställt upp som mål att avskaffa skattegränserna mellan länderna på samma sätt som man är i färd med att avskaffa tullgränserna. Detta kräver att skattesatsen för mervärdeskatten i de olika länderna harmoniseras. Tidpunkten när detta skall ske är emellertid ännu inte fastställd. Vid årsskiftet införde Västyskland mervärdeskatt. Frankrike, som tidigare haft en varuskatt av mervärdeskattetyp i fabrikantoch grossistledet, har samtidigt gått över till en renodlad mervärdeskatt som omfattar alla led. Holland kommer snart att följa efter, och därpå kommer de återstående EEC-länderna som sagt senast den 1 januari 1970. Av EFTA-länderna har Danmark redan infört mervärdeskatt eller »moms», som danskarna säger, fr.o.m. den 3 juli i fjol. I Norge har en utredning nyligen lagt fram förslag om att man också där skall gå över till mervärdeskatt. Den omständigheten att två av våra största handelspartners, Västyskland och Danmark, har infört mervärdeskatt är naturligtvis ett starkt skäl för att också Sverige går över till detta skattesystem. Men det viktigaste skälet är att vi genom att gå in för det skattesystem som inom två år kommer att gälla i alla EEC-länder underlättar en framtida anslutning till EEC. Med hänsyn till detta är det nödvändigt att en svensk mervärdeskatt utformas enligt de principer som man har enat sig om i EEC, eller i varje fall att avvikelserna från EEC-modellen inte är större än att en fullständig anpassning senare kan ske utan alltför stora svårigheter. Av de knapphändiga upplysningarna 1 finansplanen framgår inte hur finansministern tänkt sig den närmare utformningen av skatten. Att herr Sträng vill inskränka skatteplikten för tjänster jämfört med de utredningsförslag som finns talar han dock om. Hurvida det ta står helt i överensstämmelse med vad man kommit överens om i EEC är inte utan vidare klart. Klart är däremot att undantag på tjänsteområdet utöver vad utredningarna har föreslagit strider mot mervärdeskattens idé och är ägnat att leda till snedvridningar. Klart är också att sådana undantag strider mot vad socialdemokraterna alltid har hävdat när det gällt ändringarna i reglerna för vår nuvarande omsättningsskatt: att undantagen skall vara så få som möjligt, därför att undantag föder undantag och skatten helst skall vara generell. Nödvändigheten att hålla sig något så när inom den ram för mervärdeskattens utformning som man bestämt sig för inom EEC ger uppenbarligen inte finansministern stora möjligheter att variera temat. Vad är det då som gör att hans förslag påstås så väsentligt skilja sig från det som oppositionen har krävt skulle genomföras? Jo, herr Sträng vill att mervärdeskatten skall tas ut med samma procentsats som omsättningsskatten — 11,1 procent på priset exklusive skatten. Genom att investeringarna inte beskattas ger mervärdeskatten med samma uttagsprocent 740 miljoner kronor mindre för helår räknat än omsättningsskatten. Dessa pengar vill herr Sträng ta igen genom en löneskatt, eller som han kallar den en arbetsgivaravgift. Dessutom vill han behålla energiskatten och alla punktskatterna. Oppositionen har alltid hävdat att energiskatten och de punktskatter som inte är motiverade av speciella skäl, d. v. s. den särskilda varuskatten, försäljningsskatten och pälsvaruskatten, skulle försvinna när vi fick en generell mervärdeskatt. Om man ville ta in lika mycket pengar på mervärdeskatten som man nu gör på omsättningsskatten, energiskatten och de punktskatter som jag nämnde, skulle det bli nödvändigt att sätta uttagsprocenten för mervärdeskatten högre än den skattesats som gällt för omsättningsskatten. Den senaste utredningen räknade med att skatte satsen för mervärdeskatten under sådana förhållanden skulle behöva sättas till 13,6 procent på priset exklusive skatt. Det har gjorts gällande att den höjning av skattesatsen med 2,5 procent som det således skulle bli fråga om skulle innebära en övervältring av skatt från företagen på konsumenterna. Detta är bara delvis sant. Ungefär två tredjedelar av energiskatten och hela beloppet av punktskatterna betalas redan nu av hushållen. I fråga om den delen kan det möjligen vara tal om en viss omfördelning mellan olika konsumentgrupper men absolut inte om någon ändrad fördelning mellan företag och konsumenter. Även om vi inom folkpartiet inte har tagit ställning till skattesatsen för mervärdeskatten i och för sig, har vi varit fullt på det klara med att införande av mervärdeskatt skulle komma att innebära en ökad belastning för konsumenterna, om man genom mervärdeskatten ville ha in lika mycket pengar som genom de skatter vi ville ersätta. Av det skälet har vi inom folkpartiet alltid förenat kravet på mervärdeskatt med krav på en lindring av skatteprogressionen och krav på att grupper med låg konsumtionskraft kompenseras både genom särskilda lättnader i den direkta inkomstskatten och genom ökning av barnbidrag, studiebidrag, folkpensioner och andra liknande förmåner. De skäl som föranlett herr Sträng att frångå de grundläggande principer för en mervärdeskattereform som utredningarna dragit upp redovisas ytterst kortfattat i finansplanen. Herr Sträng säger sig inte kunna acceptera en kännbar omfördelning av skattebördan från företagen till konsumenterna och att därför den reduktion av beskattningen på näringslivet som slopandet av omsättningsskatten på investeringsvaror innebär måste kompenseras genom en särskild arbetsgivaravgift. Aftonbladet bidrar med förklaringen att en minskning av progressiviteten i beskattningen, som högern och folkpartiet föreslår — av någon anledning räknas inte centerpartiet till sällskapet — betyder en omfördelning av skattebördan till förmån för de högre inkomsttagarna. Låt mig klara upp det sista först. När vi talar om progressivitet i beskattningen menar vi den statliga inkomstskatten. Det är inte marginalskatten i och för sig som bestämmer progressiviteten, utan den skärpning av marginalskatten som inträder med stigande inkomster. Personer med stora inkomster har hög marginalskatt, men progressionen i de högre inkomstlägena är inte stor. Den som har 100 000 kronor i beskattningshar inkomst kan öka sin inkomst med 50 000 kronor utan att hans marginalskatt stiger. Först vid 150 000 kronor får han en marginalskatteskärpning med 6 procentenheter. Över 150 000 kronor förblir marginalskatten oförändrad, hur mycket inkomsten än stiger. Nej, den branta progressionskurvan ligger för gifta mellan 12 000 och 40 000 kronor i beskattningsbar inkomst. För ogifta börjar den redan vid en beskattningsbar inkomst av 6000 kronor. Om en gift person ökar sin beskattningsbara inkomst från 12000 till strax över 24 000 kronor stiger den statliga skatten på toppen av inkomsten från 10 till 34 procent av inkomsten. Vid en inkomststegring från 20000 till något över 30000 kronor stiger skatten på toppinkomsten med 20 procentenheter, från 22 till 42 procent. Det är alltså i numera tämligen beskedliga inkomstlägen som progressiviteten är hårdast och en progressionslindring <angelägnast. Allt fler människor kommer upp i dessa inkomstklasser genom nominella löneökningar som är en följd av inflationen. Fastän dessa löneökningar inte ger någon ökad skatteförmåga leder de till ett kraftigt ökat skattetryck. För folkpartiet är en allmän skattereform, som omfattar både inkomstbeskattningen och konsumtionsbeskattningen, ett angeläget krav som vi kommer att kämpa vidare för. Socialdemokraterna anser tydligen inte att en så dan reform är angelägen. De nöjer sig med en begränsad omläggning av konsumtionsbeskattningen. När man kritiserat den nuvarande omsättningsskatten på investeringar, så är det främst därför att den höjt kostnadsnivån för exportföretagen och försämrat deras konkurrenskraft. När det gäller den del av näringslivet som producerar för hemmamarknaden har väl den omsättningsskatt, som drabbat företagens investeringar och omkostnader, i allmänhet — om än på någon sikt — kunnat övervältras på konsumenterna. Detsamma gäller energiskatten. Men exportföretagen har inte haft samma möjligheter. För dem har skatten utgjort en ren belastning och minskat deras konkurrensförmåga i förhållande till företag i andra länder som inte haft motsvarande pålagor att bära. Detsamma gäller också de importkonkurrerande företagen. Den löneskatt som herr Sträng föreslår drabbar företagen som en omkostnad. Det blir givetvis företagens strävan att ta igen den på sina produktpriser. På litet längre sikt kommer väl detta att lyckas på den inhemska marknaden i de flesta fall. Det blir konsumenterna som får betala i form av högre priser på varor och tjänster. Men exportföretagen har ingen möjlighet att övervältra skatten på kunderna. För dem blir skatten en ren belastning. Detsamma gäller de företag som arbetar under hård importkonkurrens. När det gäller de exporterande och importkonkurrerande företagen ger herr Sträng med den ena handen och tar med den andra. Enligt egen utsago ger han mer än han tar. Den omsättningsskatt som sådana företag betalar på sina investeringar är, enligt herr Sträng, mer än dubbelt så stor som summan av de arbetsgivaravgifter som kommer att belasta dem. De kommer därför, enligt herr Sträng, att ha fördel av omläggningen. Detta må vara sant — på lång sikt. Men på kort sikt verkar det annorlunda. Företagen har nu varit belas tade med omsättningsskatt på sina investeringar sedan 1960. Den skattebelastning som vilar på redan gjorda investeringar avlyftes endast efter hand i takt med avskrivningarna. Men löneskatten kommer att drabba omedelbart med full tyngd när den träder i kraft om ett år. I många fall kommer den att betyda en omedelbar skatteskärpning för företagen. Om vi bortser från exportföretagen och de företag som arbetar under hård importkonkurrens, kommer löneskatten att till största delen övervältras på konsumenterna i form av höjda priser på varor och tjänster. Till den del löneskatten drabbar kommunerna — herr Sträng talar om att den offentliga förvaltningen kommer att bära en betydande del av skatten — drabbar den skattebetalarna i form av höjd kommunaloch landstingsskatt. Till sist är det därför konsumenterna, de enskilda människorna, som får betala — antingen staten får sitt genom en höjd skattesats för mervärdeskatten eller genom löneskatt. Löneskatten påstås ha den fördelen att den gynnar de kapitalintensiva företagen och därigenom påskyndar rationalisering inom näringslivet. Det låter sannolikt, men egentligen är det väl ingen som i dag kan överblicka verkningarna av en löneskatt. Vi har här återigen en skrivbordsprodukt från finansdepartementet som skall drivas igenom i all hast utan att ens ha remissbehandlats. Kanske kunde herr Sträng också ha valt en ur psykologisk synpunkt gynnsammare tidpunkt att lägga fram ett förslag om skatt på användande av arbetskraft än just nu, då friställningar och avskedanden hör till ordningen för dagen. Men skatten skall ju inte träda i kraft förrän den 1 januari 1969, och herr Sträng förutser en konjunkturuppgång under senare delen av 1968. Också oppositionen har anledning hoppas att herr Sträng denna gång gör en riktig bedömning. För att inte företagen i väntan på mervärdeskatten skall bromsa sina investeringar under 1968 föreslår herr Sträng en extra avskrivning om 10 procent på investeringar som sker under året. Detta är en riktig åtgärd. Det kan t.o.m. diskuteras om inte den extra avskrivningen med tanke på det rådande ekonomiska läget borde höjas något. Man kan emellertid inte låta bli att förvåna sig över att socialdemokraterna ännu så sent som i november i fjol trots oppositionens bestämda motstånd drev igenom en teknisk omläggning av omsättningsskatten på investeringsvaror, varigenom skattebelastningen på näringslivet beräknades öka med bortemot 200 miljoner kronor för 1968. Jag kan inte heller underlåta att i detta sammanhang slå fast hur onödigt det var att för den korta tiden av ett år krångla till bestämmelserna för omsättningsskatten på investeringsvaror på det sätt som skedde. Mervärdeskatten har enligt skatteteoretikerna bland alla andra förtjänster också den ur en finansministers synpunkt goda egenskapen att skattesatsen kan höjas till en nivå som är otänkbar för en ettledsskatt. Herr Strängs förslag att införa mervärdeskatt utan att höja den nuvarande uttagsprocenten för omsättningsskatten är ett taktiskt sett skickligt drag. Därigenom avvärjer han i allt väsentligt det missnöje som enligt erfarenheterna från Danmark och nuv senast från Frankrike följer med en omläggning. Men svenska folket bör veta att skenet kan bedraga. Det bör veta att varje finansminister i framtiden, vare sig han kommer att heta Sträng eller något annat och vare sig han kommer att vara socialdemokrat eller kommer ur den nuvarande oppositionens led, i mervärdeskatten har ett instrument, som gör det mycket lätt och mycket frestande att dra åt skatteskruven ett slag för att fylla igen eventuella hål i budgeten. Så mycket är säkert: skattesatsen 10 eller 11,1 procent — vilketdera man föredrar är likgiltigt, ty det är sak samma — kommer inte att stå sig länge. »Hr Sträng är något av en trollgubbe», skriver Statstjänarkartellens tidskrift i en ledare. Jag skulle för min del förr vilja likna honom vid en trolleriprofessor, en illusionist, som inför publiken vill få det att se ut som om han snöt pengar ur näsan på företagarna, när han i själva verket tar dem ur publikens egna fickor.

Herr talman! Årets statsverksproposition har som bekant en stark prioritering för sysselsättningsskapande, trygghetsbildande och inkomstutjämnande åtgärder. Som alltid kan väl många av oss ha vissa andra önskemål beträffande såväl inriktningen som den närmare utformningen av statsverkspropositionen. För min del tycker jag att den inriktning och den prioritering som getts är riktig. Den överensstämmer — och det har framhållits tidigare — i stort sett helt med den målsättning som socialdemokratin ställt upp för sin aktuella politik. Om det nu hade varit möjligt att accentuera ytterligare någon del av den prioritering som skett i statsverkspropositionen, hade jag för min del gärna sett att ytterligare utjämningspolitiska åtgärder satts in. Jag har emellertid funnit att det inte är så lätt ens i ett välståndssamhälle att få en bred opinion för praktiska åtgärder syftande till ökad ekonomisk jämlikhet mellan olika befolkningsgrupper, där de ekonomiska skillnaderna beror på till tiden begränsade förhållanden, såsom för barnfamiljerna, eller t.ex. på grund av löneolikheter beroende på strukturen i näringslivet. Det är ganska lätt att tala om behovet av ökad ekonomisk jämlikhet. Ingen vill stå upp och säga, att hans eller hennes parti vill motverka en sådan utjämning, men många gånger blir detta resultatet av de förslag till lösningar som läggs fram. Det kan vara anledning att ta upp en diskussion om den ekonomiska utjämningen för barnfamiljerna. Denna grupp är inte särskilt homogen. Inte alla barnfamiljer lever under en pressad ekonomi. Spännvidden i deras ekonomiska förhållanden är ganska stor. Den fjärdedel av landets barnfamiljer som har den lägsta inkomsten har medianen 12 000 kronor, under det att inkomstläget för barnfamiljer i den fjärdedel där inkomsterna är högst är fyra gånger högre eller 48 000 kronor. I de lägsta inkomstgrupperna finns, om jag minns rätt, ungefär 100 000 barn i familjer, vilkas ekonomi måste stöttas upp med socialbidrag. Härav får man klart för sig att behovet av inkomstutjämningsåtgärder är stort för just barnfamiljerna. Om detta vore mycket mer att säga, men jag skall nöja mig med att konstatera att det, alla siare till trots, ändå blir en familjepolitisk reform under året. Kostnaderna kommer att uppgå till ungefär det belopp, som den familjepolitiska kommittén föreslog i sitt betänkande om barnbidrag och familjetillägg. Fru Elvy Olsson har tidigare talat om familjepolitiken. Hon sade sig vara grymt besviken över det förslag som skulle komma. Fru Olsson medgav, att det kanske var lättare att diskutera ärendet då statsrådet Odhnoff lagt fram sitt förslag, och det kan jag hålla med om. Det är lättare därför att man kan läsa siffror på så många sätt. När statsministern i går sade, att det blir en reform på 300 miljoner kronor till barnfamiljerna hade han lika rätt som när fru Olsson i dag påstod att det kostade 75 miljoner kronor i nya pengar — om det var detta fru Olsson sade. Det förslag regeringen lägger fram kostar enligt finansplanen per kalenderår ungefär lika mycket som det familjepolitiska kommittén föreslog. Först skall nämligen de 75 miljonerna dubblas med vad man tjänar in på familjebostadsbidraget, som vid oförändrade grunder skulle komma att minska med 75 miljoner. De 150 miljoner man då erhåller räcker ett halvår, från den 1 januari till den 30 juni 1969. Det blir 300 miljoner per år som på detta sätt tillförs barnfamiljerna i ökat samhälleligt stöd i förhållande till nuvarande regler och bidrag. Under debattens gång i går och i dag har dykt upp påståendet att barnbidragen nu släpat efter i sin standardbeständighet. Fru Olsson gjorde en jämförelse med när barnbidraget höjdes senast. Annars brukar man kanske gå tillbaka till den tidpunkt då barnbidraget infördes. Jämför man med konsumentprisindex har barnbidraget i dag en väsentligt större köpkraft än då de infördes eller någon gång senare. Jämför man däremot med konsumtionsindex finner man en något lägre täckning. Enligt de senast kända siffrorna, för 1966, borde då barnbidraget uppgått till 961 kronor i stället för 900. Men då skall man tänka på att det under tiden har tillkommit andra familjepolitiska åtgärder just för barnens del, t.ex. skolmåltiderna, som inte är inräknade i dessa belopp. Fru Olsson sade vidare bl.a. att man borde indexreglera dessa förmåner. Jag vill gärna säga att enligt min mening talar ett system av den typ som familjepolitiska kommittén föreslog för en indexreglering. Däremot är jag inte alldeles säker på att det nuvarande bidragssystemet, om det skall bibehållas, bör förses med indexregler. Emellertid får vi ju, herr talman, tillfälle att återkomma till det här ärendet, när vi vet den slutliga utformningen av regeringens förslag. Klart är alltså att det blir en familjepolitisk reform, i vilken man i någon del, såvitt jag har läst rätt, kommer att anknyta stödet till familjens bostadskostnader, vilket naturligtvis är betydelsefullt med hänsyn till boendekostnadernas stegring. Jag hoppas nu bara att regeringen verkligen ser till att man undviker verkningar av det egendom liga slag som det nuvarande familjebostadsbidraget alltmer kommit att få. Barnfamiljerna har alltså anledning att vara tacksamma för att regeringen inte lyssnat på råden från oppositionen att invänta en, som man brukar säga, stor och samlande familjepolitisk reform. Jag har kommit till den slutsatsen att s.k. stora och samlande reformer låter bra, när man talar och skriver om dem, men att genomföra dylika ting är oftast både ogörligt och politiskt orealistiskt. Så vill jag snabbt gå över till att säga någonting kring ett par punkter i utbildningsdepartementets huvudtitel. Där finns som bekant anslagsposter som medverkar till utjämning och även till demokratisering av rekryteringen till utbildningen. Tillgången till utbildning har, sedan riksdagen beslutade om den studiesociala reformen, inte längre begränsats till de ungdomar som haft egna ekonomiska förutsättningar för att få utbildning, om de i övrigt kunnat tillgodogöra sig den. Under nästa budgetår uppgår de studiesociala kostnaderna till drygt en miljard, vilket är ett aktningsvärt belopp. Systemet har nu varit i funktion en tid, och man kan få en viss Ööverblick över verkningarna och utvecklingen. Tankegångarna bakom förslaget till ökad studiehjälp var ju bl.a. att man för en grundutbildning på gymnasial nivå i normalfallet inte skulle behöva skuldsätta sig något nämnvärt. Utbildningsmålet, då det uppnåtts, ger i sig inte förutsättningar för att bära alltför stora studieskulder. De lån som beviljades ur allmänna studielånefonden skulle utgå i begränsad omfattning, ansåg riksdagen. Tyvärr har resultatet inte blivit detta. Efterfrågan på lån har ökat starkt och från att ha lämnats till 7,6 procent av alla elever för tre läsår sedan lämnas de nu till nära 12 procent. Den siffran gäller för det senast avslutade läsåret. Det betyder att skuldsättningen har ökat, samtidigt som de inkomstoch be hovsprövade bidragsdelarna av studiehjälpen legat stilla totalt. Reellt — med ett ökat antal elever — har de minskat. Det är en utveckling som jag vill påstå inte främjar en allsidig rekrytering till den gymnasiala utbildningen. Enligt min mening måste man snarast vara beredd från regeringens och riksdagens sida att medverka till att relationerna mellan kontantstöd och lån i fråga om studiehjälp återställes. Läsåret 1965/66 uppgick andelen lån i det totala studiestödet till 19 procent. Under det kommande budgetåret beräknas den till 25 procent och, om utvecklingen inte bryts, beräknas den om ytterligare fyra år utgöra nära en tredjedel av det lämnade studiestödet. Enligt min mening måste studier på gymnasial nivå, i vilken form de nu än bedrivs, i varje fall kunna få bedrivas med en lägre slutlig skuldsättning än vad tendensen nu visar. Det kanske rent av är tänkbart att man i samband med den familjepolitiska reformen kunde få en justering även av studiestödet. I varje fall är det min förhoppning, att man beaktar det naturliga samband som finns mellan det traditionella familjestödet och det efterföljande studiestödet. Inom nästa studiesociala område finns det inte samma anledning att vara rädd för en vidgad skuldsättning. Rätten till studiemedel är som bekant förknippad med en återbetalningsregel, som i sin tur hör samman med storleken av årsinkomsten. Det finns i studiemedelssystemet inbyggd en trygghetsgaranti, som saknas för dem som erhåller lån från allmänna studielånefonden. Jag skulle kunna tänka mig en samordning av dessa båda system i en nära framtid. Ambitionen i statsverkspropositionen har, som jag sade, varit prioritering av vissa väsentliga områden, under det att andra områden har fått stå tillbaka. Någon invändning mot det synsättet har inte förmärkts, även om högerpartiets intresse för en prioritering även av försvarssidan inte har kunnat undanskymmas. Ett område som har fått stå tillbaka är bl.a. ökningen av antalet anställda inom statlig förvaltning. Om jag mot slutet av mitt anförande får göra ett par randanmärkningar, har jag här en liten kritisk erinran. Jag undrar nämligen ibland om denna ambition i fråga om den statliga förvaltningen är helt realistisk. Enskilda statliga förvaltningar tvingas nu att pröva sig fram på egna vägar, som kanske inte är de mest rationella, för att nå metoder att skapa ökad effektivitet i sitt arbete. Jag har sett hur den lokala administrationen av studiemedelssystemet lider av brister. Studenterna klagar över långa behandlingstider, och studiemedlen blir försenade trots att personalen ambitiöst jobbar nästan hela dygnet. De besvärliga ärendena, då den studerandes meriter för fortsatta studiemedel måste noggrant prövas, blir ytterligare försenade. Möjligheterna att genom kurativt stöd hjälpa de studerande till rätta och underlätta deras anpassning i en ovan studiemiljö har i studiemedelsnämnderna hittills begränsats till en fjärdedelstjänst. I det läget har statskontoret sagt ifrån, att det inte har tid att fullfölja uppdraget att se över de lokala studiemedelsnämndernas organisation och föreslå förenklingar och rationaliseringar. Den centrala studiehjälpsnämnden, som nu skulle tvingas sköta den uppgiften i stället, får inte till sitt kansli tillräcklig expertis och den personal som behövs för ändamålet. I samma ögonblick har dessutom signalerats, att anslaget för kurativ verksamhet i studiemedelsnämnderna, som föreslogs utvidgad, helt skall tagas bort. även om statsbidrag utgår till kurativt arbete inom studentorganisationerna, är detta enligt min uppfattning inte en ersättning för den kanaliserande verksamhet som måste äga rum vid de lokala nämnderna. Jag finner det därför märkligt att organisationsförändringar vidtages utan att någon organisationsundersökning har ge nomförts, en undersökning som tidigare har beslutats men av de skäl som jag har angivit inte har kunnat verkställas. Det studiesociala stödet har varit och är en betydande reform, väsentlig för hela samhällsutvecklingen. Jag vet att vi har olika uppfattningar om storleken av de olika bidragen och många gånger också om utformningen av dem. Men i ett avseende tror jag att vi kan vara överens från alla partier — det råder också en alltmer framträdande enighet om det — nämligen att de förmåner som samhället bjuder också skall förmedlas genom en god service till nytta för allmänheten men också för att effektivisera den statliga förvaltningen. Jag vill nu verkligen vädja till statsrådet Moberg att medverka till att de studerande kan få den service från samhällets sida då det gäller deras ekonomiska förmåner som är nödvändig, så att bristen på service inte kommer att medverka till en olycklig förlängning av studietiderna, felaktigt val av studievägar OSV. Herr talman! Åtskilligt vore naturligtvis att tillägga, men jag vill sluta med att säga att om jag nu varit kritisk när det gäller några detaljpunkter på utbildningsdepartementets huvudtitel så vill jag ändå framhålla att det positiva är att utbildningsstödet fullföljes. Den 1,1 miljarden i studiesocialt stöd till den studerande ungdomen under nästa budgetår ger besked om detta. Undertecknad anhåller om tjänstledighet från riksdagsarbetet från den 25 Med anledning av Europarådets rådgivande församlings session den 29 januari—den 2 februari 1968 i Strasbourg får jag anhålla om ledighet från riksdagsarbetet under nämnda tid.

Under vårsessionen hemställdes från kammarsekreteraren i skrivelse till förvaltningskontoret att servering av kaffe och läskedrycker skulle ordnas i kammarens klubbrum under kvällstid. Jag vill fästa kammarledamöternas uppmärksamhet på att nu i stället riksdagskaféet hålles öppet för självservering tisdagar, onsdagar och torsdagar efter det att restaurangen stängts.
Herr talman! Jag skulle först vilja göra några kommentarer till herr Arne Geijers anförande i går. Han är ju alltid intressant att lyssna på, och han sysslar med frågor som intresserar mig i hög grad. Jag beklagar mycket att inte ett av statsråden var närvarande och hörde på när han talade om företagens ansvarskänsla. Jag tänker då på statsrådet Camilla Odhnoff. Jag tror att det hade varit välgörande om hon hade varit närvarande och åhört vad landsorganisationens ordförande hade att säga utifrån sina erfarenheter. Han konstaterade att företagens ansvarskänsla är god och att den är stigande med storleken på företagen. Han kunde, såvitt jag förstod, ge ett gott betyg till de stora företagen. Det är alltså raka motsatsen till vad statsrådet Odhnoff har tillåtit sig att säga i denna kammare. Herr Geijer gjorde emellertid också den kommentaren, att ansvarskänslan i så måtto stod i proportion till företagens storlek att den avtog efter hand som företagen blev allt mindre. Jag tror att det är att måla en felaktig bild av situationen. Jag tror snarare att det är på det sättet att de mindre företagen i och för sig känner en mycket stark ansvarskänsla på grund av den naturliga samhörighet som de har med de anställda. Avgörande för att man kanske får se en hel del avskedanden eller permitteringar är den ekonomiska ryggrad som ett företag har. Det är alldeles uppenbart att de mindre företagen i regel har en betydligt sämre ekonomisk ryggrad, och då har de inte heller så stora möjligheter att behålla de anställda. Orsaken till att man över huvud taget kan ha kvar de anställda i en svår situation är ju att man tidigare har haft vinster som man nu kan arbeta med. Jag har, herr talman, velat göra denna lilla kommentar till herr Geijers anförande när det gäller ansvarsfrågorna. Herr Geijer kom sedan in på frågan om arbetslöshetsförsäkringen och höll en liten semantisk övning i ironisk mening om allmän arbetslöshetsförsäkring, om sysselsättningsförsäkring och om inkomstförsäkring. Han hade kanske oturen att pådyvla högerpartiet ett förslag som högern inte har lagt fram. Emellertid var jag huvudmotionär redan i januari förra året beträffande en allmän inkomstförsäkring, och förslaget finns väl kommenterat i den tidning som nämndes vid ett flertal tillfällen i går, nämligen Veckans Affärer, framför allt i dess specialrapport. Jag har anledning, herr talman, att säga några ord om denna fråga eftersom den har föranlett många missförstånd. Jag har i motionen talat om en allmän inkomstförsäkring och menat att de friställda skall hållas ekonomiskt skadeslösa. Jag anser att löntagarna skall garanteras en trygghet mot inkomstbortfall på grund av oförskylld arbetslöshet. På samma sätt som man är försäkrad exempelvis vid sjukdom borde man också vara försäkrad mot arbetslöshet. Jag hemställde också att KSA utredningen skulle utreda dessa frågor. I princip är ju en allmän arbetslöshetsförsäkring och en inkomstförsäkring samma sak. Förutsättningen är att en person blivit utan inkomst på grund av att han friställts från sin sysselsättning, och det torde väl vara ett ganska självklart krav att vederbörande får en trygghetsgaranti i det sammanhanget. Jag har utomordentligt svårt att förstå Arne Geijers inställning i dessa frågor, framför allt när jag läser i det socialdemokratiska partiets näringspolitiska program, där man just talar om inkomsttryggheten och nästan förefaller att använda ordvändningar som är hämtade just ur min motion i januari föregående år. Man talar om att målet skall vara, att den enskilde får trygghet för en rimlig levnadsstandard även då han drabbas av inkomstbortfall, och att det nuvarande inkomstskyddet därför måste kompletteras så att det täcker alla orsaker till trygghetshotande inkomstförluster. Vidare sägs att det inte skall vara en minimitrygghet utan en standardtrygghet. Därutöver tog man i detta sammanhang upp frågan om vem som skall betala kostnaden för denna trygghet. Det har sagts upprepade gånger — och jag har sagt i min motion att det är KSA-utredningen som får analysera dessa frågor. Men om vi ser på dagens situation kan vi konstatera, att någon står för de kostnader som uppkommer för en enskild person när han blir friställd eller avskedad. Till en del kan kostnaderna täckas genom en arbetslöshetsförsäkring, som han kan ha, till en annan del får han täcka dem själv genom kraftigt nedskuren levnadsstandard. Huvuddelen av arbetslöshetsförsäkringen står ju det allmänna för, och det blir en ekvation, som KSA-utredningen får försöka lösa, hur dessa kostnader skall fördelas mellan arbetsgivare och arbetstagare. Jag kan inte finna att det är så motiverat att tala om många hundratals nya miljoner. Det är inte fråga om det, utan det gäller hur de kostnader som redan i dag uppstår skall fördelas. Jag har, herr talman, känt ett behov av att få göra denna komplettering till protokollet, dels för att jag vill visa att det finns en logisk linje i mina egna förslag och dels därför att man knappast löser denna fråga genom att ironisera över de pricipiellt framlagda förslagen. Man kräver inte en utredning om man har en fixerad lösning. Jag skall, herr talman, gå över till att säga några ord om det socialdemokratiska partiets näringspolitiska program, som jag har sett litet närmare på. Åtskilliga synpunkter som där framförts är jag utan vidare beredd att skriva under, t.ex. i fråga om arbetstagarnas trygghet i den föränderliga värld vi nu lever i. Det kan naturligtvis uppfattas som en truism om man säger, att arbetstrygghet och möjlighet att göra en meningsfylld produktiv insats kanske är de två mest grundläggande önskemål en anställd har beträffande sin arbetssituation. Jag tror likväl att det är angeläget att man slår fast detta. Det är emellertid när man börjar diskutera vägarna att nå denna målsättning som åsikterna går isär. De förslag som framförts i det socialdemokratiska partiets program synes i sådan grad ha influerats av en önskan att styra samhället i en socialistisk riktning, att de har blivit vad jag vill kalla arbetstagarfientliga. Det är en hård bedömning, och jag skall därför försöka exemplifiera vad jag menar. I den fulla sysselsättningens namn har regeringen bedrivit en ekonomisk politik, som medfört en sådan kostnadsinflation att vårt näringsliv har fått uppenbara svårigheter att sälja sina produkter. Detta har låtit sig göra under en tidigare period då efterfrågan på varor internationellt sett har varit större än tillgången. Det har alltså rått en säljarens marknad. Trots varningar har regeringen fortsatt denna politik, och när nu, samtidigt som vi hamnat i en köparens marknad, en viss nedgång i de allmänna konjunkturerna har märkts i ett flertal andra länder, framstår resultatet av den förda ekonomiska politiken i gräll belysning: Fler människor än någonsin efter andra världskriget står i dag här hemma utan sysselsättning. Detta kallar jag en arbetstagarfientlig politik. I en rad vetenskapliga utredningar har man konstaterat att den successiva övergången från lågproduktiva till högproduktiva sysselsättningar har haft en avgjord betydelse för den allmänna välståndsutvecklingen. Slutsatsen för de socialdemokratiska teoretikerna blir att det gäller att påskynda den strukturella omvandlingen för att på det sättet uppnå en snabbare välståndsstegring. Kostnadsinflationen, som jag talade om tidigare, blir härvid enligt dessa teoretiker inte en besvärande faktor, utan snarare en värdefull hävstång i den här välståndsutvecklingen. Vad man emellertid glömmer bort, när man med konstlade medel försöker driva denna strukturrationalisering i snabbare takt än som är naturligt i ett effektivt verkande samhälle, är alla de biverkningar det medför i form av kapitalförstöring, i form av ett snabbt växande antal friställda människor och i form av de personliga tragedier som dessa snabbt växande omställningar medför för de berörda människorna. Det kallar jag en arbetstagarfientlig politik. I det snabbt hårdnande konkurrensläget har man fått registrera ett minskat intresse från näringslivets sida att göra nya investeringar, trots frisläppande av investeringsfonder o. d. En av orsakerna härtill är givetvis att många företag i dag har en outnyttjad produktionsvolym. En annan och kanske viktigare anledning till att investeringslusten är trög är de snabbt minskande möjligheterna till självfinansiering av investeringarna. Socialdemokratiska partiet vill möta detta med en ökande kreditgivning, dock icke på den allmänna kreditmarknaden, utan genom krediter från den nyligen beslutade investeringsbanken. Beträffande självfinansieringen anser man tydligen, att ett högt företagssparande har en fördelningspolitiskt olämplig verkan för den anställde. Denna slutsats torde vara den mest felaktiga och den mest arbetstagarfientliga som förekommer såväl i det näringspolitiska programmet som i årets finansplan. Det är för mig häpnadsväckande att en grupp välskolade ekonomer kan så förblindas av sin önskan att styra näringslivet in i ett socialistiskt system, att man sätter sådana tankar på pränt. Sunda förnuftet borde annars säga att endast de vinstgivande företagen har förmåga att på ett positivt sätt möta högre lönekrav, att göra erforderliga investeringar för att hålla företaget på toppen ur teknisk och administrativ synpunkt och att kunna stå rycken i nedgångsperioder. Det är ju endast tack vare de vinster som företagen har kunnat göra under de gångna åren som vi kan hålla i gång sysselsättningen på det sätt som sker i dag. Hade de tankegångar som det socialdemokratiska partiet i dag deklarerar genomförts för låt mig säga fem till tio år sedan, skulle vi i dag uppleva en sysselsättningskris av mångdubbelt större omfattning än den vi har. Herr talman! Lika nära som vi står socialdemokraterna när det gäller målsättningarna i en rad frågor, som är beskrivna i det näringspolitiska programmet, lika fjärran står vi dem när det gäller medlen att nå de mål som där ställts upp. För mig är det ganska fantastiskt att behöva konstatera att det parti, som till och med i sitt namn framhåller sin = arbetstagarvänlighet, framlägger förslag som är direkt arbetstagarovänliga. Jag medger gärna att det är nära nog oförenligt att vara både socialist och arbetstagarvänlig på samma gång. Men att man skulle låta de socialistiska och planekonomiska tankarna överväga så till den grad att man är beredd att framlägga klart arbetstagarfientliga förslag hade jag inte väntat mig. Låt mig därför, herr talman, uttala den förhoppningen att det socialdemokratiska partiet efter höstens val finner anledning revidera sitt näringspolitiska program, om inte annars så efter det att väljarna fällt sin dom över de lätt genomskinliga förslagen.

Herr talman! Näringspolitiken, arbetsmarknadsfrågorna och trygghetspolitiken står främst i årets remissdebatt. Det är inte som en följd av att socialdemokraterna sökt lansera uttrycket »arbete, trygghet, utveckling» som ett utspel i årets valrörelse. Tvärtom har trygghetsfrågorna bringats i centrum mer än tidigare på grund av att regeringen inte bemästrat svårigheterna utan på grund av att vi hamnat i ett läge med stor osäkerhet på arbetsmarknaden, arbetslöshet, friställningar och företagsnedläggelser. Vi har inemot 60 000 arbetslösa, vi har omkring 30 000 under omskolning, vi har 15 000 i beredskapsarbeten och vi har åtskilliga tusental i den grupp som vi brukar ge beteckningen dold arbetslöshet. Finansministern har tidigare sökt att hålla modet uppe genom optimistiska prognoser som tyvärr inte infriats. Regeringens i = statsverkspropositionen gjorda uttalanden om att vi kan påräkna en uppgång i konjunkturen under andra halvåret 1968 synes inte vara tillräckligt underbyggd. Talet om att en lageruppbyggnad nu måste komma till stånd efter den senaste tidens lagerminskning verkar inte sannolik, eftersom en lageruppbyggnad är direkt betingad av lönsamheten inom företagen. Som bekant är lönsamheten inom företagen pressad till det yttersta, och sannolikheten för en förbättring den närmaste tiden ter sig närmast obefintlig. Finansministerns farhågor för en överexpansion i händelse man igångsatte generella åtgärder för att åstadkomma ökad aktivitet i näringslivet, finner vi därför obefogade. Vi anser, att man måste ytterligare pröva olika vägar att stimulera produktion och sysselsättning. Det måste till åtgärder som stimulerar näringslivet så att man motverkar ytterligare friställningar. Grunden till den svaga konjunkturen ligger till väsentlig del i att våra svenska varor ej har varit tillräckligt konkurrenskraftiga på världsmarknaden. Vi har inte kunnat åstadkomma den kraftiga försäljningsökning som vi faktiskt behövt för att motsvara den strukturomvandling vi genomfört och genomför i vårt land. Vi flyttar över arbetskraft från jordbruket, vi rationaliserar vår industri och åstadkommer därmed en ständigt ökad produktion, som vi givetvis inte själva varken haft råd eller möjlighet att konsumera. Genom en rad olika omständigheter har vårt kostnadsläge ökat mera än i utlandet och därmed har vårt konkurrensläge på utlandsmarknaden försämrats. Den trumf vi haft på hand i form av ett högt utvecklat näringsliv och goda kvalitetsvaror har ej räckt till att skapa tillräcklig försäljningsvolym. De senaste dagarnas kedja av friställningar och varsel om företagsnedläggningar åskådliggör verksamt men brutalt hur svenska produkter och svensk produktion distanseras genom lägre kostnader i andra länder. Socialdemokratin har alltid varit ganska kallsinnig gentemot det enskilda näringslivet. Man har betraktat det som sin motpart, man har hållit tyglarna hårt för att begränsa företagens rörelsefrihet och förmåga till egenfinansiering och kapitalbildning. Särskilt de mindre företagen — som ju ändå på grund av sitt antal utgör en mycket betydande del av näringslivet — har inte mött den förståelse från statsmakterna som verksamt kunnat stimulera till konsolidering, investeringar och rationaliseringar. Man har gärna låtit förstå att de mindre företagen, om de möter svårigheter eller om de inte kan betala löner som ligger på den övre hälften av löneskalan, gärna må försvinna. De har inget berättigande. Vi kan dock nu göra det erkännandet att detta tal har tystnat, en större förståelse har kunnat noteras och inte minst den nye näringslivsministern har kostat på sig erkännande ord om såväl större som mindre företagsamhet. Jag vill verkligen hoppas att det är en allvarlig sinnesförändring som har skett, och att det inte endast är betingat av att vi i dag har en kris på arbetsmarknaden, där varje företag som i dag sysselsätter arbetskraft har stort värde 1 att lindra situationen. Vi som arbetar inom det svenska näringslivet anser att en av de allra viktigaste förutsättningarna för att göra den gemensamma kakan större är att stimulera företagsamheten till ytterligare insatser, till nya uppfinningar, till ut veckling och vidareförädling av vår produktion, till investering i nya maskiner och lokaler vilket leder till större trygghet för arbetskraften. Om inte näringslivet har frihet och resurser att satsa på denna utvecklingsverksamhet tvingas man kanske för att bevara lönsamheten att gå in för en hård strukturomvandling och rationalisering som inte kompenseras av ny företagsamhet och produktion utan lämnar efter sig arbetslöshet och inskränkningar med stora samhällskostnader som följd. Det normala vore givetvis att hand i hand med strukturomvandlingen skulle följa en ny verksamhet och en ny produktion. Den manuella arbetskraften är det dyraste och det värdefullaste ett företag äger, och jag försäkrar att det torde vara bland de svåraste besluten en företagsledare tvingas till att låta arbetskraften gå från företaget. Jag vill bestämt protestera mot sådana uttalanden, som herr Arne Geijer i går kväll tillät sig när han talade om bristande ansvarskänsla inte minst från mindre och medelstora företagare. Om detta uttalande var avsett att reparera det beryktade uttalandet från ett statsråd om storföretagarna är det väl inte riktigt att ändra det till att gälla de mindre och medelstora företagarna. Jag frågar mig vad ett sådant uttalande tjänar till. Det bidrar i varje fall inte till att förbättra det företagsvänliga klimat som vi efterlyser och som vi tror är alldeles nödvändigt inte minst i nuvarande situation. När ett företag märker att dess produkter möter en hårdnande konkurrens på marknaden måste främst tre ting vidtagas. Man måste öka försäljningsansträngningarna, man måste förbättra varans kvalitet och man måste kanske sänka priset. Jag är övertygad om att AB Sverige också måste handla efter dessa principer. Det vore säkert lönsamt för vårt land, som är beroende av en hög och stigande export, att satsa mer på försäljningsstimulerande åtgärder både här hemma och i utlandet. En ökad marknadskännedom skulle kunna leda till en bättre produktionsinriktning och en specialisering med längre tillverkningsserier och lägre priser som följd. Den andra punkten, att förbättra varan, är det också möjligt att stimulera från statsmakternas sida bl.a. genom utbildning, forskningsoch utvecklingsverksamhet, och jag hälsar med tillfredsstälelse de i statsverkspropositionen signalerade åtgärderna i den riktningen. Vad slutligen den tredje punkten, att sänka priset, beträffar, så är det redan en realitet för flera av våra exportföretag. Det måste vara bättre att sälja varor till ett något lägre pris än att inte sälja några varor alls. Här kommer samhällets medverkan in i bilden via generellt verkande åtgärder som t.ex. räntepolitiken, skattepolitiken, bevarandet av ett stabilt penningvärde m.fl. åtgärder, vilka är av största betydelse för att kunna hålla ett moderat pris på våra exportprodukter. Här kommer också mervärdeskatten in, som syftar till att sänka det svenska kostnadsläget. Men med den konstruktion som nu föreslås, kommer det att drabba många företagare som inte är exportinrikiade i form av en skattehöjning — en löneskatt har man talat om. Det kanske inte är en riktig konstruktion på en åtgärd som företagarna har efterlyst. Det företagsvänliga klimat, som jag här har efterfrågat och pläderat för, skall ge oss större möjligheter att bemästra den konjunkturdämpning som vi befinner oss i för närvarande. Särskilt angelägna är vi från den mindre företagsamheten om en sådan politik. Småföretagen har dock väl försvarat sin position genom ihärdigt och oförtrutet arbete. De har hängt med i effektivitetsutvecklingen, de har rationaliserat, och jag tror man kan påstå att de har hållit en relativt sett bättre sysselsättningsgrad med mindre friställningar än vad storföretagen har lyckats med. De har visat prov på egenskaper som är värdefulla och till nytta för vårt samhälle. Men de mindre företagen har också stort behov av stödjande insatser, och vi ställer stora förhoppningar på den proposition om företagarföreningarna som skall komma i vår. Vi hoppas att den skall medverka till att de får möjlighet att stimulera och effektivt hjälpa företagsamheten på olika fält. Jag vill till sist, herr talman, säga några ord om lokaliseringspolitiken och kan som en lämplig övergång börja med att nämna, att förutsättningen för att vi skall kunna få till stånd en fortsatt effektiv lokaliseringspolitik är att det finns många mindre och medelstora företag, som är beredda att rycka in på de platser där arbetskraft som ej är tillräckligt sysselsatt finns. Bland de riktiga greppen i statsverkspropositionen anser vi vara förslaget att öka anslagen till lokaliseringspolitiken. Denna verksamhet har hittills varit lyckad och skapat sysselsättning åt ett par tiotusental arbetare och därjämte ett stort antal 1 olika följdverksamheter. Vi ser denna lokaliseringspolitik som ett väsentligt bidrag till att uppnå ett stabilare penningvärde och ett samhällsekonomiskt bättre utnyttjande av våra resurser. Man minskar inflationsdrivande övertryckstendenser i expansionsorterna genom att flytta ut verksamhet därifrån, och man förbättrar ekonomin ute i landet och därmed låglönegruppernas ställning. Jag är av den uppfattningen att arbetsmarknadsmyndigheterna bör ägna denna sida av sin verksamhet större uppmärksamhet i fortsättningen och därmed i viss omfattning ersätta en alltför starkt rörlighetsinriktad omflyttningspolitik. En sådan politik kan leda till en ensidig uttunning, vars konsekvenser man ännu inte i dag är riktigt klar på vart de leder. Det är inte bara glesbygder som här kommer in i bilden, utan det gäller framtiden för hela regioner. Jag anser att det brister allvarligt i den långsiktiga planeringen och samordningen av olika åtgärder. Vad blir t.ex. konsekvensen av att man driver en fortsatt uttunning av stora områden i vårt land? Vad kommer det att kosta samhället att städa upp efter det att man har plockat bort huvudparten av den arbetsföra befolkningen? Var går den gräns där samhället måste dödförklara en bygd och sörja för flyttningen och servicen för den restpost, som under alla förhållanden blir kvar? Hur verkar de kedjereaktioner, som uppstår i ort efter ort i allt större storlek när man tappar aktivitet efter aktivitet? Hur kommer en utpräglad frihandelspolitik att inverka på möjligheten att upprätthålla full sysselsättning och möjligheten att driva en fortsatt lokaliseringspolitik? Hur kommer jordbruksnedläggningarna — inemot en tredjedel av den nu brukade arealen — att verka på samhällsservice, på trivelsfrågor? Hur kommer den att verka på naturvården och på människornas möjligheter till rekreation och friluftsliv? Hur kommer den förestående och pågående nedläggningen och omläggningen av järnvägar att påverka bygder och samhällen? Hur skall man kunna samordna våra försvarsmål med den bebyggelsefördelning som pågående omvandling synes leda till? Vad kostar totalt denna omflyttning och omvandling vid olika hastighet i förändringarna? Det är många frågor att ställa, som man inte tycks kunna ge svar på i dag. Man handlar ensidigt på olika områden utan att ta hänsyn till de många olika problemen. Det första svar som man kanske får på frågan varför vi inte har en sådan långsiktig totalplanering och en samordning av olika åtgärder är att det är svårt eller omöjligt att åstadkomma hållbara riktpunkter. Men jag anser, att innan vi genom beslut inriktar utvecklingen i en ensidig och genomgripande omdaning, så måste vi ändå något så när veta vart besluten på sikt leder och då också vara beredda att ta konsekvenserna och kostnaderna för även de långsiktiga förändringarna. Det är också viktigt att man i sina lönsamhetskalkyler för den ena eller andra förändringen också medräknar dessa följdkostnader. Man måste också räkna med samhällskostnader. Vi skulle behöva en samhällsekonomisk totalkalkyl. Detta resonemang leder till att de genomgripande förändringar, som bl.a. en omfattande rörlighetspolitik leder till, måste vara mycket noggrant övervägda innan de sätts i verket. Vi måste finna andra lösningar till våra sysselsättningsfrågor och samhällsproblem utan alltför hastiga omdaningar och okontrollerbara konsekvenser. Med den moderna tekniken finns det alldeles säkert möjligheter att välja olika vägar i samhällsutvecklingen. Det bör vara möjligt att finna alternativ som också tar större hänsyn till människan än vad många av dagens utvecklingstendenser synes medge. En diskussion kring en sådan samhällsekonomisk generalplanering och totalkalkyl finner jag vara mycket angelägen.

Herr talman! Det är ju så, att när vi närmar oss slutet på en remissdebatt så kommer vi, var och en med vår egen lilla pusselbit som vi vill belysa, och vi får uppenbarligen göra det under den koncentration, som blir möjlig tack vare frånvaron av människor som stör oss vid denna timme här i kammaren. Det var ingalunda min avsikt att ta upp det näringspolitiska programmet, det som har berörts av de två föregående talarna. Jag har haft helt andra avsikter när jag begärt ordet.

Det är en budget som skiljer sig från de flesta finansplaner som läggs fram i andra delar av Västeuropa, just genom sin totala satsning på arbetsmarknadspolitiken. Vi vill öka utgifterna under arbetsmarknadsanslaget med 470 miljoner till 1,5 miljard kronor. Det är en ökning med inte mindre än 45 procent. 40 procent av de föreslagna utgifterna går just till arbetsmarknadspolitiken. Hade vi inte haft den aktiva arbetsmarknadspolitik som vi har byggt upp under åren så hade vi förmodligen haft 140 000 å 150 000 arbetslösa i vinter. Det är 100 000 fler än de 43 000 som registrerades i december. Jag vill göra detta påpekande, ty även om det inte kan bli någon debatt på denna punkt bör de här framförda synpunkterna inte bli helt förbigångna. Jag uppfattar den framlagda statsverkspropositionen som en mycket effektiv dementi mot de rykten, som kom augusti. Ryktet gjorde månad efter månad gällande trots uttryckliga dementier att vi hade för avsikt att höja de direkta skatterna. Sedan statsverkspropositionen har lagts fram har det på den punkten blivit fullkomligt tyst. När vi har en remissdebatt vid denna tidpunkt är det bra att det från regeringens och regeringspartiets sida har lämnats en dementi på denna punkt. Vår svårighet, herr talman — det är mitt egentliga ärende — är att vi fortfarande inte riktigt vet vad årets motioner kommer att innehålla. Vi har dock sett en del svalor. Just i dag, innan vi skingrades före middagspausen, började de första tryckta motionerna delas ut. I dessa togs bl.a. jämlikhetsfrågorna och könsrollsfrågorna upp. När vi slog upp morgontidningarna i dag kunde vi läsa om att högerpartiet har motionerat om kvinnlig tronföljd.

Det kan också vara fråga om jämlikhet mellan olika delar av landet. De 21 miljoner kronor som nu föreslås gå till service i glesbygderna är ett försök att åstadkomma lika villkor för dem som bor i andra delar av landet och med andra förhållanden än i tätorterna. Det var oerhört intressant att tal del av vad partiledarna yttrade vid dessa direkta förhör. Det framkom också något som gjorde oss en smula tveksamma inför det eventuella regeringsalternativ, som vi nu så ofta och så påstridigt får höra kommer att bli verklighet i höst. Jag tror verkligen att man även där ser olika, ganska stora och ganska viktiga nyanser. Jag kan verkligen inte föreställa mig hur man i dessa för alla individer så viktiga frågor skall kunna åstadkomma en verkligt samlande lösning inom det borgerliga block, som säger att det nu är berett att övertaga regeringsmakten efter valrörelsen. När man lyssnar på en utfrågning i radio och sedan sitter kvar i en stor 1olakal och följer debatten i flera timmar efter det att radiosändningen slutat kan minnesbilderna i viss utsträckning bli felaktiga. Därför ägnade jag gårdagen bl.a. åt att läsa igenom en utskrift av den bandupptagning som gjordes under utfrågningen. Jag måste säga att det finns anledning att känna sig en aning tveksam. Arbetsmarknadens kvinnonämnd har kommenterat utfrågningen och sagt, att vi verkligen får se i framtiden hur det blir med täckningen av alla de uttalanden som gjordes. Man hörde så att säga en läpparnas bekännelse, som blev mer och mer entusiastisk ju längre den mycket besvärliga utfrågningen pågick. Vi skall följa herrarna och damerna mycket noggrant i ert agerande under den kommande riksdagsperioden. Vi skall komma ihåg att frågor som det har talats om här i dag — familjepolitiken, miljöpolitiken och servicefrågorna — är sådana ting som hör ihop med pålika-villkor-problematiken. Det finns verkligen anledning att fråga sig hur ni kommer att ställa er, när det blir dags att ta ställning till serviceutredningens betänkande som inom kort är redo för publicering. Vid utfrågningen ställdes partiledarna inför frågor om vilka människor de ansåg vara i behov av service: 1. Är det en liten grupp i samhället som behöver service? 2. är det en något större men ändå ganska liten grupp, vilken kan beskrivas t.ex. som yrkesarbetande kvinnor — dvs. icke hemmafruar — och åldringar? 3. Har nästan varje medborgare i landet rätt att ställa krav, som vederbörande bör få tillgodosedda, när det gäller sjukvård, barneftersyn, vägar, skolgång osv.? Till sin stora förvåning märkte man att för alternativ 3 stannade kommunistledaren, statsministern och högerledaren herr Holmberg, medan den nye folkpartiordföranden, som uppenbarligen får läsa på frågeställningarna betydligt bättre än hittills, stannade för alternativ 2. Det är alltså yrkesarbetande kvinnor samt åldringar — en ganska smal sektor — som bör ha service, enligt herr Wedén. Centerpartiet företräddes av vice ordföranden, som sade att man varken kan stanna vid alternativ 2 eller alternativ 3 utan att man får ta någonting mitt emellan — »alternativ 2 1/2»! Kan ni få denna ekvation att gå ihop? Det skall bli ytterligt intressant att se, när alla motioner kommit och vi får en diskussion om dessa viktiga miljöoch servicefrågor, om ni har en gemensam linje att gå på.

Man kan på punkt efter punkt gå igenom programmet och få resultatet i klarskrift. Med utgångspunkt från det kan jag försäkra, att landets alla skärpta kvinnor som följt denna utfrågning, där man för första gången direkt ställde företrädare för samtliga partier i skottgluggen, kommer att följa er, alltså ingalunda enbart de socialdemokratiska kvinnorna. Givetvis var även familjepolitiken föremål för diskussioner under de timmar då utfrågningen av partiledarna pågick. Diskussionerna kommer säkerligen att återkomma, när vi något senare i vår kan få en realbehandling av de förslag som har lagts fram i årets statsverksproposition. Jag tycker det är värt att notera, att vi kvinnor är väldigt glada över att fru Elvy Olsson har blivit så intresserad av daghemsfrågan och barntillsynen. Det är glädjande helt enkelt därför att centerpartiet då tvangs erkänna, att det i sitt partiprogram fortfarande har punkter som säger att partiet anser att kvinnorna skall vara hemma medan barnen är små. Först när barnen är vuxna bör kvinnorna gå ut i förvärvslivet. Det vore verkligen på tiden att åtminstone denna passus snarast raderas ut ur centerns partiprogram. Jag tror att kvinnorna är mera framme än partiet i övrigt när det gäller likaberättigandefrågor och planeringen av den framtida barntillsynen och familjepolitiken. Jag skall inte stå här och beklaga, att någon inte är närvarande här i kväll. Annars vill jag endast till protokollet anteckna en kommentar till fru Ruth Hamrin-Thorells tidigare framträdande, då hon talade om folkpartiets många initiativ för familjedaghemmen. Jag håller här med henne; jag erkänner villigt att folkpartiet år efter år har motionerat om familjedaghem. Det är även alldeles uppenbart — det framgår av statsverkspropositionen — att vi längre fram kommer att få ett förslag om familjedaghem. För oss är det dock en väldigt väsentlig skillnad mellan folkpartiets och vår uppfattning. Vi har hela tiden sagt att vi anser att man först och främst bör koncentrera intresset till daghemmen, helt enkelt därför att det har funnits risker för att konstruktionen av barntillsynen annars hade fått övervikt mot familjedaghemmen. I den uppfattningen är vi ingalunda ensamma. De undersökningar som har gjorts visar, att över hälften av alla mödrar också föredrar daghemsvård för sina barn. Vi har accepterat familjedaghemsvården, när vi har fått vissa spärrar för den.

Vi räknar även med en ökning av det statliga anslaget till barnstugor med 20 miljoner kronor för nästa budgetår.

Totalt är det 127 kommuner, och vi har fått svar från 100; det är alltså 27 som inte svarat, men vi tror i alla fall att bilden är tämligen klar. I 93 kommuner har man haft frågan uppe till allvarlig behandling, antingen genom direkta beslut eller genom utredningar, genom initiativ på ett eller annat sätt. I 73 kommuner av 100 är det socialdemokrater, som tagit initiativet. I 12 av dessa 100 kommuner är det en skolstyrelse eller en drätselkammare som tagit direkta initiativ för att lösa barneftersynsfrågan; man har aktualiserat och löst frågan i varje fall så långt vi i dag kan tala om en lösning. I tre, säger tre, kommuner är det folkpartiet som tagit initiativet; och det har gjorts samtidigt som motioner väckts från annat håll. Dessa siffror, herr talman, tror jag att det kan vara ganska bra att ha i protokollet för en kommande diskussion om alla sådana här frågor. De hör ihop med jämlikhetsproblematiken. De hör ihop med filosofin bakom den politik vi företräder och de förslag vi kommer att lägga fram. Det är en ytterligt intressant riksdagssession som ligger framför oss. Jag kan lova, herr talman, att inte bara jag utan nära nog samtliga landets skärpta kvinnor kommer att observera partiledarna och vilka alternativ de stannar för när man direkt placerar dem i biktstolen och ber dem precisera sina synpunkter i dessa viktiga frågor.

Herr talman! Flera talare i denna debatt har redan sagt en hel del om det svenska skattetrycket. Jag skulle vilja lägga till några reflexioner om den samlade skattebördan i framtiden och möj ligheten, eller omöjligheten, av väsentliga skattesänkningar. Mitt resonemang gäller alltså inte skattepolitiken i årets konjunkturoch budgetläge, utan är en mera principiell skiss i ett längre perspektiv. Vi vet alla att ökningen av nationalinkomsten varit alldeles för långsam under de senaste åren. Sedan förra andrakammarvalet har ju tillväxten varit 3 eller något mer än 3 procent per år, men långt under 4 procent och betydligt långsammare än under första hälften av 1960-talet. Ledsamt nog har socialdemokratin inte kunnat hålla sina braskande vallöften från 1964 om en ökning av nationalprodukten på »minst 4 procent» per år. Detta har bl.a. lett till att stat och kommun inte fått in tillräckligt med pengar för reformverksamheten. Det är ju först och främst ekonomins tillväxt som ger politikerna chans att betala reformerna. När tillväxten är för långsam uppstår en klyfta mellan resurser och ambitioner. Därför blir det en förstahandsuppgift för en ny regering att på olika sätt stimulera den ekonomiska tillväxten, bl.a. för att skaffa pengar till de många uppgifter som vi i dag inte har råd att lösa, men som vi i framtiden inte har råd att låta bli att lösa. Det finns de som säger att de pengar, som en snabbare ekonomisk tillväxt ger oss, först och främst skall användas för en skattesänkning. Jag tvivlar på det. Inte så att vårt nuvarande skattesystem är tillfredsställande — tvärtom är det angeläget med en stor skattereform, troligen med ökad tyngd på indirekta skatter, med större skattefria belopp vid den direkta beskattningen som stöd åt låginkomsttagarna, med mer omfattande transfereringar över statsbudgeten för t.ex. barnfamiljerna. Inte heller så att skattesänkningar på vissa områden inte skulle kunna verka arbetsstimulerande och produktionsvänliga. En lättnad för exportindustrin och en minskning av marginalskatten vid vissa inkomstskikt kan ha sådana effekter. Vad jag tvivlar på är däremot att man under en lång följd av år framåt, oavsett vilken regering som sitter, kommer att kunna genomföra någon nämnvärd lättnad av det totala skattetrycket. Jag gör det med tanke på de stora kostnadskrävande reformer som = ligger framför oss. Låt mig helt kort nämna fyra sådana områden i svensk inrikespolitik. Vårt land håller på att gå in i någonting som man kan kalla för en vårdbehovsexplosion. Andelen pensionärer ökar mycket snabbt. Under 1960-talet ökar befolkningen med 10 procent, antalet folkpensionärer med 25 procent och antalet personer över 80 år med omkring 100 procent. Och den stegringen kommer med stor säkerhet att fortsätta under många år. Samtidigt vet vi att äldre människor kräver mycket mer av sjukvård i olika former än yngre människor. Omkring 40 procent av platserna i sjukvården nyttjas av personer över 67 år som i dag utgör omkring 10 procent av befolkningen. På samma gång ökar kraven på förberedande och regelbunden hälsokontroll redan i ganska unga år. Men personalbristen på sjukhus, vårdhem och ålderdomshem är som vi vet ofta mycket stor. För vissa personalkategorier behöver man lyfta upp lönerna ordentligt för att deras yrken skall bli mera konkurrenskraftiga. Mycket talar för att på vårdsidan kommer kraven att öka betydligt snabbare än nationalproduktens utveckling. Vi kan här borise från vilken del av den offentliga sektorn som kommer att få bära de tunga lassen, om det blir landstingen eller statsbudgeten eller en kombination. Det problemet ändrar ingenting i slutsatsen att vårdfrågorna — akutvården, långtidsvården, åldringsvården och den profylaktiska hälsovården — kommer att kräva snabbt stigande insatser i ett läge då de äldre årsklasserna ökar mycket snabbare än de årsklasser som befinner sig ute i produktionen. En annan sektor som kommer att kräva mycket större intresse från politikernas sida är de eftersatta minoriteterna. Under de senaste åren har mycket i den allmänna debatten kretsat kring de människor och de grupper som kommit i kläm i utvecklingen och som ofta glömts bort när välfärdssamhället har byggts ut för oss andra. Antalet alkoholister tycks stiga men vårdmöjligheterna kan omöjligt fylla behoven ens i dag. Narkotikamissbruket ökar snabbt i Sverige och i andra länder — vi kan förutse en situation då insatser för att hjälpa de narkotikaskadade ut i ett normalt liv kanske blir en stor post i statsbudgeten. De handikappade skall nu få ett ökat stöd — det parti jag tillhör har länge arbetat för det — och vi vet alla att de fysiskt och psykiskt handikappade ofta lever på en standard som ligger långt under levnadsnivån för andra människor. Kriminalvården diskuteras nu intensivt. Det är svårt att tro att den debatten leder till någonting annat än till en mycket större satsning på vårdmomenten i kriminalpolitiken. Bortsett från det mänskligt självklara i en sådan satsning så ger den på längre sikt troligen positiva samhällsekonomiska konsekvenser — men kortsiktigt statsfinansiellt blir sådana reformer inte billiga. Det är i hög grad en moralisk fråga hur mycket samhället anser sig ha råd att satsa på de minoriteter som råkat illa ut. De kan inte göra sig gällande på vanligt demokratiskt vis, deras makt vid rösturnorna är ofta obetydlig. Grupperna är ibland inte stora och nästan alltid svåra att mäta storleken av — det gör det lättare för oss att glömma bort dem. De är i regel inte organiserade eller också är de svagt organiserade — det tryck på statsmakterna som andra kan skapa finns inte där. Men i ett samhälle som känner aktiv solidaritet med andra är detta inte skäl nog för passivitet. Jag hoppas att 1970-talet bl.a. kommer att präglas av en allt starkare medvetenhet om de grupper som hamnat utanför välfärden. Det tredje området är familjepolitiken där reformarbetet de senaste åren på flera punkter stått nästan stilla. Barnbidragen är i dag mindre i fast penningvärde än de var för ett par år sedan. Politiken har misskötts genom splittringen på olika utredningar och genom bristen på en principiell grundsyn som måste prägla en samordning av familjebeskattning, barnbidragsutveckling och lösningen av barnpassningsproblemen. Men det mesta tyder väl ändå på att könsrollsdebatten och det allt större intresset för familjepolitik längre fram kommer att leda till mycket, mycket större transfereringar över statsbudgeten från dem som inte har barn till dem som har det. Men också om vi inte räknar kostnaderna för barnbidrag som egentlig skattebelastning — man kan ju säga att de som får dessa bidrag får en lika stor skattelindring — kommer andra reformer att bli av annan karaktär. Vi måste mer än i dag satsa på jämlikhet mellan män och kvinnor — det kostar mycket i utbyggnad av barndaghem. Längre fram måste vi troligen tänka oss en sänkning av skolåldern, kanske i form av en allmän förskola. Det leder till utgiftskrav som vi nu inte kan överblicka. Men vad vi kan överblicka är nog att familjepolitiken i framtiden får en helt annan ställning än i dag med viktiga budgetmässiga konsekvenser. Det fjärde område som jag vill peka på är miljöfrågorna. Här upplever vi något av en väckelse i debatten. Vi vet att våra sjöar och vattendrag håller på att smutsas ned för årtionden framåt. Vi kan vara säkra på att luftföroreningarna åtminstone i storstadsområdena kommer att bli alltmer besvärande. Vi läser om hur gifter av olika slag tunnar ut och hotar djurlivet och skadar en del av vår föda. Att nämna dessa faror är mycket lättare än att ange deras lösningar. De tre vande försök som har gjorts för att precisera motåtgärderna visar hur stora resurser som måste sättas in för att hindra fortsatt förgiftning och nedsmutsning: vattenreningsverk, övergång till nya typer av oljor eller till elektricitet, skärpta regler för ljudisolering i bostäderna, bekämpande av skadliga kemikalier i naturen, forskning kring miljöfrågorna o.s. v. Vi vet inte i dag bur kostnaderna kommer att slås ut på staten, kommuner och avgifter för enskilda och företag. Men vi kan förvänta oss att miljöproblemen nu när de skall föras över från debattplanet till konkreta lösningar kommer att bli dyrbara och att kostnaderna ökar snabbare än produktionens utveckling. Det här var fyra områden där jag utgår från att framtida finansministrar kommer att möta kraftigt stegrade anspråk: vårdbehoven, de eftersatta minoriteterna, familjepolitiken och miljöfrågorna. Det är väl troligt att ett studium av utbildningspolitiken, när t.ex. 1960-talets stora årskullar kommer upp i skolåldern, leder till liknande slutsatser. Naturligtvis finns det andra budgetområden där ökningstakten är betydligt lägre. Låt oss också anta att produktionens tillväxt kommer att vara så snabb att man klarar allt detta och de andra inrikespolitiska utgiftskrav som vi vet finns. Låt oss vidare anta att en hygglig konjunktur i förening med ett vettigt skattesystem med en effektivare kapitalmarknad och näringspolitik kan göra bruttonationalproduktens stegring — och därmed skatteintäkternas ökning — så mycket snabbare än under de senaste tre, fyra åren att det ändå blir pengar över. Är det rimligt och sannolikt att dessa inkomster kommer att utnyttjas för väsentliga sänkningar av det samlade skattetrycket? Jag tvivlar fortfarande på det. Och jag tvivlar mot bakgrunden av det femte utgiftsområdet, som är det allra viktigaste. Det val som vi då kunde komma i vore ju: Skall vi prioritera en genom skattepolitiken stimulerad enskild konsumtion i Sverige eller en ännu snabbare utveckling av vårt internationella bistånd, av u-landshjälpen? Ty det är ju alldeles klart att nästan inga ledande politiker och inga partier i Sverige helt och fullt insett de väldiga krav som mycket snart kommer att ställas på de relativt rika länderna i världen. Om några få årtionden rymmer jorden troligen sex miljarder människor. Redan i dag finns det fler svältande och undernärda människor än någon gång tidigare i mänsklighetens historia. För varje år är nettoökningen av världens befolkning omkring 70 miljoner människor eller tre å fyra Skandinavien. Hungerklyftan mellan jordens folk vidgas, och samtidigt ökar jordförstöringen och rovdriften på naturtillgångar. Vattenbristen skymtar längre fram. Många forskare varnar för den katastrof som världen går mot när befolkningsexplosionen sker just i de områden i världen där massvälten redan i dag är en ständigt pågående katastrof. Industriländerna har ännu knappast vaknat till medvetande om problemets omfattning. I vårt eget land får vi en budget där u-landshjälpen är omkring 4 promille av nationalinkomsten. Och regeringen skryter med att den ändå innebär en 25-procentig ökning. I framtiden kommer människorna att bry sina hjärnor med frågan hur 1960-talets politiker kunde vara så dåraktiga och kortsynta att de lät viktiga år släppas förbi med insatser av obetydlig eller närmast symbolisk betydelse, att de inte såg hur framtidens faror tornades upp. Jag vet inte vad 1960 talets politiker då kommer att svara om de lever — dagens hänvisningar till att opinionen inte är mogen eller att finansministern får många ilskna brev kommer att framstå som de ynkliga ursäkter de är. Vi talar i dag om när vi kan uppnå 1 procent av nationalinkomsten i ulandshjälp. Det är en viktig debatt, vi måste ställa upp delmål, vi måste få i gång hjälpens stegring. Det är närmast oerhört att regeringen kan förlägga det målet så långt fram som till mitten av 1970-talet. Men framtidens krav blir av helt andra dimensioner än en procent av nationalinkomsten. Det blir många procent av de rika ländernas nationalprodukter som måste nyttjas för insatser till jordbruket i de fattiga länderna, för projekt för familjeplanering av en omfattning och kanske en brutalitet som vi i dag skulle skrämmas av, för kapitalinsatser som kan bli starten till en industrialisering, för åtgärder att förhindra skövling av naturtillgångar som aldrig kan ersättas och för teknisk hjälp i många andra former. Om dessa insatser hinner bli effektiva innan världshungern och klyftan mellan rika och fattiga länder leder till mer definitiva katastrofer kan ingen säga. Men vad vi i dag kan säga är att vi snart måste göra uppoffringar som känns i vår egen standard för att göra allvar av något av talet om solidaritet utan nationsgränser eller helt enkelt för det krasst egennyttiga skälet att den värld vi nu ser utvecklas blir alltför farlig för att vi skall våga acceptera den. Det finns de som tror att också morgondagens politiker i de rika länderna kommer att svika i det prov som förestår. Pessimisterna anser att bara något slag av internationell beskattning, beslutad i övernationella organ där staterna har rösträtt efter storlek och där besluten kan verkställas med tvångsmedel om det är nödvändigt, skulle kunna genomföra den framtida överföring av resurser från det privilegierade fåtalet till den fattiga majoriteten av människor på jorden. Av egen kraft kommer industriländerna inte att besluta om de nödvändiga offren i sin konsumtion. Kanske har pessimisterna rätt, men vi har ännu chans att visa att de har fel. Politikerna i Sverige och andra relativt välbärgade stater har fortfarande möjligheter att börja leda opinionen i stället för att ledas av den, att gå ut till människorna för att förklara vidden av de insatser som blivit nödvändiga och på riksdagsplanet dra de budgetmässiga slutsatserna av en sådan värdering. Men då kommer vi också längre fram — i en eventuell situation då en allmän skattesänkning visar sig möjlig sedan inrikesreformerna fått sitt — att finna hur svårt det är att kombinera en sådan skattelättnad med en snabb stegring av u-landshjälpen. Med det här har jag alltså inte velat säga att jag är nöjd med dagens skatter — tvärtom är en stor reform av skattesystemet en av de viktigaste uppgifterna under de kommande åren. Jag har inte heller sagt, jag upprepar det, att inte vissa skattesänkningar kan vara produktiva, på sikt ge mer än de kostar. Och givetvis är det i och för sig naturligt att önska att framtiden kommer att ge relativt sett mer för människornas enskilda konsumtion. Man vad jag vill varna för är en enkel tro att en snabbare tillväxt i ekonomin, som en ny regering måste driva fram, senare kommer att leda till väsentliga sänkningar av det totala skattetrycket. Det vore oklokt av något parti att driva en sådan propaganda och att ställa ut sådana löften. De resurser som en större nationalprodukt kommer att ge är troligen till stor del redan intecknade av de väldiga, olösta problem som ligger framför oss. Ingen regering kan väja för de problemen.

Herr talman! Det är onekligen mycket intressant att sitta och lyssna på herr Ahlmark här i kväll när han upprepade gånger säger — oavsett vilken regering som sitter vid makten — att det är orealistiskt påstå att man skall kunna sänka det samlade skattetrycket inom överskådlig tid. Det är så mycket mera intressant som folkpartiet har placerat herr Ahlmark i bevillningsutskottet som skall behandla skattefrågorna. Jag satt i bänken och undrade varför herr Ahlmark helt plötsligt har gripits av denna ruelse. Det har ju drivits en intensiv folkpartipropaganda i valrörelse efter valrörelse där man har sagt: Bort med kösamhället, rösta med folkpartiet, sänk skatten nu, rösta med folkpartiet! Vi känner igen de där plakaten på varenda ladugårdsvägg Ööverallt i hela vårt land, och vi har sagt att detta är en sorts schizofren politisk propaganda. Det är fråga om ett slags personlighetsklyvning som folkpartiet ger uttryck för när man å ena sidan vill påstå att man skall kunna sänka statens inkomstintag och å andra sidan driva en ännu progressivare politik för att snabbare kunna avskaffa de problem vi alltjämt har att brottas med i vårt samhälle. Jag skall inte uppehålla mig vid herr Ahlmark längre, men jag vill sluta med den rekommendationen: Åk hem till folkpartiets valbyråer och makulera så snart som möjligt de stora upplagorna av affischerna »Sänk skatten nu» och »Bort med kösamhället»! Annars får ni aldrig era paroller att balansera. Herr talman! Årets remissdebatt har gett nya exempel på hur snabbt värderingarna kan skifta inom den borgerliga oppositionen. Den konjunktursvacka vi nu upplever har behandlats i en rad av inlägg. Av dessa att döma kan man förledas tro att kampen mot arbetslösheten utgör en förstahandsuppgift för den svenska borgerligheten. Dessa ambitioner är emellertid inte särskilt djupt rotade, och den eventuella omvändelsen kommer enligt min mening mycket brådstörtat. Efter att i åratal ha visat likgiltighet och negativism i dessa frågor krävs det nu från borgerligt håll mer statsingripanden, kanhända rena planhushållningsåtgärder, samhällsingripanden av sådant slag som man tidigare hårt bekämpade. Det är inte så många år sedan man från borgerligt håll ville begränsa anslagen för arbetslöshetens bekämpande. Man talade ofta om att socialdemokratin givit arbetsmarknadsmyndigheterna alldeles för stor makt i vårt samhälle. Den nu påstådda omvändelsen kan emellertid bevisas med många exempel. Enbart för några år sedan bedrev borgerligheten med landets ledande folkpartitidning, Dagens Nyheter, i spetsen en propaganda som krävde att Sverige skulle upprätta rekryteringsbyråer på kontinenten för att mångdubbla invandringen av arbetskraft. Under 1964 års valrörelse drev man en sådan kampanj med samma frenesi varmed man tidigare propagerat för mycket extrema utrikespolitiska målsättningar. Regeringens ståndpunkt var även vid behandlingen av invandringsfrågan helt synkroniserad med vad LO och TCO ansett lämpligt, vilket innebär att man förklarat att den arbetskraft vi tar emot får vi också vara beredda att behandla fullt rättvist även vid en konjunkturnedgång. Man har önskat en reglerad invandring och den har genomförts på ett sätt som i stort bör stå i samklang med löntagarorganisationernas intressen. Det är något annat än liberalernas laissez-faire, dvs. låtgå-system. Inte tjänar det så mycket till att tala alltför mycket om den snö som föll i fjol även om det skulle vara mycket lockande att erinra om de mest befängda bergerliga rekommendationerna beträffande den svenska sysselsättningspolitiken under de år som gått. Vi skall i stället titta framåt, och visst finns det en hel del material i det stycket. I den senaste långtidsutredningen fick vi en presentation av de väntade utvecklingstendenserna fram till 1970, och den gav oss även utblickar fram mot 1980-talet. Materialet byggde i hög grad på enkäter bland den svenska industrins representanter, och på nästa varje sida i denna utredning sattes ett utropstecken i kanten för den väntade expansionen inom den offentliga sektorn, ofta kallad den ofantliga sektorn i Sunt Förnuft samt dess broderoch systerorgan. Utredningen angav bl.a. hur stora strukturförändringarna väntades bli, en utveckling som dock enligt utredarnas slutsatser på många områden gick alldeles för sakta. På grundval av de insamlade planerna fick vi en redovisning av de olika näringsgrenarnas arbetskraftsbehov, och utredningen konstaterade, som kammarens ledamöter erinrar sig, att mot en beräknad tillväxt av arbetsstyrkan på 110000 personer mellan 1965 och 1970 står de olika näringsgrenarnas efterfrågan på 165000 personer. Man hade räknat fram att om arbetstidsförkortning inräknades skulle skillnaden mellan efterfrågan och tillgång på arbetskraft bli inte mindre än 155 000 personer. Utredningen fortsatte: »Inför detta perspektiv anmäler sig en rad avvägningsoch balansproblem. Huvudfrågan blir hur de tillgängliga resurserna lämpligast skall fördelas.

Dessa kampanjer har drivits trots den enorma satsning som under många år har gjorts och trots ekonomernas varningar för att vi gått alldeles för snabbt fram vid utbyggandet av dessa områden. För att gå ännu raskare fram står man inför nödvän Statsverkspropositionen m.m. diga prioriteringar som måste gå ut över andra samhälleliga uppgifter. Mot bakgrunden av dessa perspektiv har frågan om en mera rationell ekonomi inom den offentliga sektorn aktualiserats på initiativ av regering och myndigheter. Så sent som under skolveckan, som hölls i Folkets hus i Stockholm i början av januari, framböll utbildningsminister Olof Palme, att han avser att prioritera det pedagogiska utvecklingsarbetet, medan chefen för skolöverstyrelsen underströk ämbetsverkets ambitioner att i takt med den fortgående expansionen hålla skärpt uppsikt över resursanvändningen. Utbildningsdepartementet svarar för Övrigt för en av de mest omfattande huvudtitlarna i statsverkspropositionen, och det hedrar socialdemokratin att man har fört upp just undervisningshuvudtiteln på denna höga nivå. Dessa synpunkter korresponderar ganska väl med vad som sagts i vissa debattskrifter där man begärt olika åtgärder för att rationalisera skolan. Jag skall inte gå in på alla olika åtgärder som föreslagits i dessa sammanhang. Det kan räcka med att hänvisa till ett nytänkande som håller på att växa fram på detta område. Liknande problem anmäler sig också inom en annan kostnadskrävande sektor nämligen vårdsektorn. Dessa problem fick sin belysning när den nye generaldirektören i de nu sammanslagna medicinaloch socialstyrelserna professor Bror Rexed i en tidningsintervju helt nyligen förklarade: »1970-talet kommer att präglas av en stor kamp om personal inom olika sektorer av samhällslivet. Bristen på läkare kommer då att vara hävd, men vi kommer att få en svår brist på sjuksköterskor och sjukvårdsbiträden. När det gäller planerna för Stor-Stockholm betyder dessa en utökning på mellan 25 och 50 procent av alla kategorier sjukvårdspersonal sammantaget.» Han framhöll vidare: »Vi får lägga stor kraft på rationalisesering och noggrann planering. Därför trycker vi hårt på en öppen sjukvård. Som ett led i denna utveckling har sjukvårdens och socialvårdens rationaliseringsinstitut startats, som får till uppgift att rationalisera i regionerna, ge konsulthjälp i fråga om driftsekonomisk planering, teknisk utveckling av apparater etc.» Ärade kammarledamöter! Det är sant att långtidsutredningen inte var först med att peka på att i ett utvecklat välståndssamhälle tenderar den offentliga sektorn att växa mycket hastigt. Dessa fenomen var kända tidigare men fastslogs med stor kraft i denna utredning. På regeringens initiativ genomfördes en utredning om programbudgetering vars slutsatser ger utgångspunkter för en ny syn på statsförvaltningens arbete i vidaste mening. I anslutning till denna har 1964 års försvarskostnadsutredning arbetat under ordförandeskap av direktör Arne Henriksson i LKAB, och detta omfattande arbete har redan uppmärksammats i vissa debattböcker, tidskrifter och tidningsreportage. Vissa av utredningens slutsatser ansluter mycket väl till vad försvarsministern säger i sin huvudtitel för i år. Här återfinner vi bl.a. initiativet att överföra flygverkstaden i Arboga till försvarets fabriksverk och den aviserade propositionen om ett gemensamt materielverk för hela försvaret, vilket kommer att innebära betydande besparingar såväl i lagerhållning som i personal. Som redan framgått av många reportage i pressen och av den stora försöksverksamheten är det ingen hemlighet att försvarskostnadsutredningen under flera år varit sysselsatt med att konstruera ett system som innebär att en kostnadsoch prestationsbudgetering i företagsekonomisk mening genomförs på försvarets område. Ett sådant system — vilket också framgick av direktiven — innebär att man fortlöpande kan utnyttja budgeteringen och ekonomiska kalkyler för att analysera verksamheten från ekono miska utgångspunkter. Det innebär också en möjlighet till decentralisering av beslutanderätten men också ett ökat ansvar i den lägre instansen. Detta ger i sin tur möjlighet för regementen och milostaber att i ökad utsträckning medverka i rationaliseringsarbetet. Resultatet skulle alltså bli en bättre samordning i det totala försvaret genom ett integrerat budgeteringsoch redovisningssystem. Den nuvarande = försvarsbudgetens principer bär anor från 1911, men den fick i stort sin nuvarande utformning 1940 med stort utrymme för kontrollsynpunkterna som här kom att väga tyngre än inom den civila statsförvaltningen, vilket föll sig helt naturligt mot bakgrunden av de kraftigt svällande militära utgifterna under krigsåren. Som redan är känt från många sammanhang siktar utredningen till en spridning av budgetansvaret till olika nivåer med ökad ekonomisk handlingsfrihet för cheferna, vilka dock skall kunna ställas till ansvar för resultatet på samma sätt som gäller inom civil verksamhet. Enligt nu gällande system kontrolleras endast resursförbrukningen, och det är en uppenbar brist att den ekonomiska ändamålsenligheten av vidtagna åtgärder inte blir föremål för tillräckligt långtgående granskning. Herr talman! Jag hör till dem som anser att man måste betrakta försvaret på samma sätt och pröva dess ekonomiska anspråk med i stort samma måttstock som andra samhällsaktiviteter. Mot den bakgrunden bör det också vara skäligt att man ligger före inom försvaret jämfört med den civila statsförvaltningen när det gäller att pröva nya budgetsystem med hänsyn till de stora resursanspråk det är fråga om och när man nu står inför utökade krav på ekonomisk planering och kontroll över allt vidare områden. Mot den bakgrunden är det glädjande att följa det positiva intresse de nya tankarna mött bl.a. vid de förband inom södra militärområdet, som under ett par års tid på försök redan har prövat det nya systemet. Debatten har pågått en tid i dessa frågor — numera också i bokform. De två majorer som är lärare vid militärhögskolan har i debattskriften »Försvar i vår tid» givit en positiv beskrivning av det system som nu föreslås. Med all rätt angriper man det nuvarande anslagssystemet, som bl.a. på förbandsnivå har poster från 150 kronor till 4 miljoner kronor och där en krympning av antalet anslag vore en klar rationaliseringsåtgärd. Försvarsminister Sven Andersson får erkännanden för sina insatser för att åstadkomma en rationellare ordning på många områden, och man framhåller att kvaliteten inom försvaret nu är högre än någonsin, vilket ansetts viktigare än kvantiteten. Så långt vill jag ansluta mig till vad dessa författare säger, men när man i fortsättningen möter ett ganska traditionellt militärt talesätt om att statsmakterna pressar försvaret och är generösare mot annan statsverksamhet, tycks man ha blivit vad man själv varnat för — mycket yrkesblind. Dessa militära talesmän beklagar de många utredningar som pågår inom försvarets område. Man talar om en »utredningskarusell» och »opportunistiska modenycker» och man beklagar att så många framträdande militärer binds för att svara på utredarnas frågor i stället för att, enligt författarnas mening, göra något nyttigare. Man anser också att det borde ske en hårdare gallring av olika utredningsönskemål. Utöver detta påstås med beklagande att försvaret blivit en budgetregulator. Det kan vara rejält att säga vad man tänker, men för en vanlig civilist framstår dessa påståenden som en viss nedvärdering av parlamentariskt arbete och en otillräcklig samhällsorientering i vidare mening. Alla politiska avvägningar handlar ju om prioritering av olika sektorer inom samhället. Under en period anklagades statsmakterna för att använda bostadsbyggandet som budgetregulator, framför allt när vi måste ge möjlighet för vår exportindustri att expandera. Från mina utgångspunkter bör planeringen på försvarets område så långt som möjligt vara flexibel för att möjliggöra en anpassning till det utrikespolitiska läget. En sådan flexibilitet borde kunna stimuleras av ett nytt budgetsystem. Vem har för övrigt sagt att försvarskostnadernas höjd alltid skall vara heliga tal? Vi lever i en demokrati där vi har att syssla med alla samhällsangelägenheter och som måste ta hänsyn till medborgarnas olika intressen i vidaste mening. En viss rörlighet och anpassning får man lära sig på alla andra områden, och det vore enligt min mening en djup missuppfattning att tro att ett nytt budgetsystem inom försvaret, med starkt ökad ekonomisk handlingsfrihet, skulle befria från en grundlig insyn och kontroll av försvarsmiljardernas användning. Denna kontroll kan och måste stundom ta sig uttryck i att statsmakterna tar sig friheten att utreda olika frågor. Det finns länder som betraktar sina försvarsmiljarder som de heligaste tingen i en statsbudget, men det görs ju inte i vårt land under normala förhållanden. Vi lever trots allt inte i en belägrad fästning, som gör att försvaret måste ges den allra högsta prioritet — demokratin har många försvarslinjer — och den kommande försvarsdebatten skulle tjäna på att befrias från alltför snäva betraktelsesätt. Om man nu betraktar dessa frågor för enögt, gör man försvaret självt den största skadan. Nu vet jag, efter att ha medverkat i 1964 års försvarskostnadsutredning, att det finns en avsevärd militär opinion som är villig att pröva ett modernare budgetsystem, i medvetandet om att en ökad ekonomisk handlingsfrihet kräver ökad kontroll. Jag vill i detta sammanhang rikta uppmärksamheten på ett material som för några månader sedan offentliggjordes och som inom kort kommer ut från trycket och där försvarets samhällsekonomiska kostnader blivit belysta ur vetenskapliga synpunkter av docent Lars Werin vid Stockholms universitet. Jag skall inte gå längre in på dessa frågor. Jag vill bara hänvisa kammarens ärade ledamöter till att ta del av det material som finns i det här sammanhanget. Man kan av det dra slutsatsen för hela det här arbetet att ömsesidiga hänsynstaganden till de mest angelägna behoven inom det gemensamma folkhushållet är karakteristiskt för en god demokrati. Herr talman! Jag vill efter att ha anfört dessa synpunkter övergå till ett annat område, som tilldrar sig mycket stort intresse just nu. Det gäller friheten att få komma till tals i vår demokrati. Det är en annan variant på temat maktspelet i Sverige, som i så hög grad har dominerat debatten under den senaste tiden. Utan tvekan framstår också demokratins egna kommunikationsproblem som en av de allra största frågorna i dagens samhälle. Vi har med stolthet talat om vår svenska demokrati som överlägsen såväl de kommunistiska som de heloch halvfascistiska regimer som inte tillåter fria meningsutbyten. Med avsky har vi gång efter annan följt de ingripanden som gjorts mot yttrandefriheten i länderna bakom järnridån och som innehåller samma slags frihetsbegränsningar som de fascistiska länderna, exempelvis Grekland och Spanien. Men vi kan också möta ett hot i västvärlden, där den ekonomiska maktkoncentrationen drives så långt — även på tidningsutgivningens område att det fria ordet kan bli en chimär. En sådan utveckling fyller oss med förfäran. När möjligheterna att komma till tals i hög grad kan bestämmas av de allt färre kvarvarande tidningarna och de ägarintressen som finns bakom dessa, är det uppenbart att yttrandefriheten sitter mycket trångt även i de länder som hyllar de demokratiska frihetsidealen. Demokratin saknar sannerli gen inte problem än i dag i vårt land. Mot den bakgrunden hälsas tillsättandet av en ny pressutredning med den största tillfredsställelse. Utgångspunkten för denna debatt har oftast varit pressens ekonomiska villkor i största allmänhet och hur de skall ordnas. Det har angivits som den centrala frågan, men hur allvarligt problemet kan bli för den enskilde medborgaren om inte staten engagerar sig i dessa frågor, berörs ofta i förbigående. Det är mera sällan som det framhålles att den enskilde medborgaren kommer i ett ökat beroende av de allt färre men allt större tidningarna — en utveckling som påskyndas genom den fortgående tidningsdöden. De stora tidningarna som är kvar visar också tyvärr ett mycket begränsat intresse för att diskutera denna sida av problemet. Den tryckfrihetslagstiftning som genomfördes 1949 och som är en av världens mest generösa kan nog också ses som en reaktion mot statens informationsstyrelse, bokoch tidningsindragningarna under andra världskriget. Efter att ha upplevt dessa ingrepp stegrade sig hela svenska folket inför tanken på att det fria ordet även i framtiden skulle bli utsatt för censur och ingripande. Man ansåg att enskilda övertramp kunde korrigeras genom den rika pressflora som arbetade i knivskarp konkurrens. På det sättet kunde den enskilda människans integritet skyddas — det fanns en valfrihet, det fanns en mångfald. Efter kriget gick pressdöden fram, tidningarna blev färre, korrigeringsmöjligheterna minskade och många intressen hotas bli offer för tigandets diktatur. Mångfalden utsattes för hot. Mångfalden hotades bli förbytt i fåfald, och man bävar för nästa steg — en mer eller mindre utvecklad enfald — som sannerligen inte får vara utmärkande för en upplyst demokrati. För att markera hur högt vi värderar den fria svenska pressen var det ingen som ifrågasatte att man skapade sin egen hedersdomstol, Pressens opinionsnämnd, med en hög jurist i ordförandestolen men i övrigt bestående av pressmän. Det kom i praktiken att betyda att pressmän dömde pressmän, ett förfarande som är något mycket unikt på rättsväsendets område. Men det är också mycket förpliktande, speciellt då tidningarna inte brukar korrigera varandras felaktiga uppgifter utan får korrigera sig själva, vilket ofta sker på mycket undanskymd plats. Och det är mänskligt mitt i alla stora upplagor! Detta rättssystem intar en särställning — men så är det ju också frågan om ett särskilt hänsynstagande till den s.k. »tredje statsmakten». Makt innebär emellertid också stora förpliktelser. Även solen har fläckar, så också detta system. Om pressmonopolismen får fortsätta vind för våg i skyddet av den ekonomiska «liberalismens <»osynliga hand» hamnar vi i en mycket allvarlig situation. Det som håller på att ske, sedan vi fick den nya tryckfrihetsförordningen 1949, är att den förändrade konkurrenssituationen hotar rycka undan själva grunden för det betraktelsesätt som bär upp denna i den svenska grundlagen inskrivna förordning. En liknande problematik anmäler sig på filmskapandets område, men där fungerar en omstridd censurmyndighet. Några ledamöter tog i medkammaren under höstriksdagen upp dessa frågor — enligt min mening ur alldeles för snäva utgångspunkter — och jag skall inte med hänsyn till pågående utredning vid detta tillfälle ge mig in på dessa spörsmål, men uppenbart är att marknadskrafternas fria spel, som här har ett nästan obegränsat svängrum även på detta område, ingalunda är någon garanti för främjandet av det bästa i olika konstarter. Vi har ju en filosofi som innebär att de sämsta produkterna skall tvingas tillbaka genom den allmänna smakförbättringen. Tyvärr finns alltför många exempel på en produktion som ligger på bottennivå. En rikare pressflora kunde även på detta område bli ett korrigeringsinstrument när det gäller att skriva ihjäl de sämsta produkterna. Fungerar informationen till allmänheten på detta sätt numera? Jag tror det inte. Från sina upphöjda redaktionsstolar låter kulturskrivaren alltför ofta bottensatsen vara kvar — utan vare sig kritik eller kommentarer. De liberala lärofäderna tror på »den osynliga handen» som leder allt till det bästa — jag tror i första hand på en kraftig och målmedveten satsning från samhällets sida även på det kulturella området. Kanhända än allvarligare än detta problem är frågan om den enskilda människans integritet. Den nya journalistiken, som innebär att människornas ansikten och deras halvt uttalade repliker sammanklipps på ett sätt som passar skrivaren eller producenten, är ett allvarligt fenomen som i praktiken kan innebära eti maktövergrepp mot den enskilde. Han blir mer eller mindre försvarslös då han inte själv förfogar över samma instrument. Vad värre är — genmälesrätten blir nästan obefintlig. Vi hoppas allmänt att de berörda organen själva skall kunna åstadkomma en ordning på detta område, men lyckas inte det är jag alldeles övertygad om att vi måste ta ställning till åtgärder som kan skydda såväl den allmänna yttrandefriheten som den enskilda människans integritet. Det vore ju fatalt om man i frihetens namn skulle bruka de nya stora instrumenten på ett sådant sätt att det skulle ge underlag för åtgärder som ytterst skulle drabba denna frihet! Vi har vant oss vid tanken att så långt som möjligt slippa övervakningsinstrument för vår rätt att skriva, tala och på annat sätt ge uttryck för våra meningar. Relationerna mellan människor och institutioner har ju reglerats på olika sätt. För 150 år sedan fick vi ett JO-ämbete, som skall övervaka hur rättsväsendet fungerar. Under det första världskriget inrättades ett då mycket välbehövligt MO, som gav den en skilde värnpliktige ett skydd mot övergrepp, vilka tidigare inte var alltför ovanliga i militärtjänsten. Den <socialdemokratiska extrakongress som hölls hösten 1967 beslöt begära att staten utser en KO — en konsumentombudsman — som från samma utgångspunkter som JO kan ta sig an den enskilda människans intressen såsom konsument. Mot denna bakgrund anser jag det inte alldeles otänkbart att föreställa sig — om inte nuvarande system kan fungera helt tillfredsställande — att riksdagen även beslutar att utse en PO, en svenska folkets publiceringsombudsman, som kan övervaka och ge ordentlig upprättelse åt de enskilda människor som råkar illa ut i de alltmer övermäktiga massmedia. En sådan allmänhetens förtroendeman borde självklart i likhet med vad som gäller för de redan nämnda institutionerna utrustas med initiativrätt. De nämnda organ som redan fungerar har skapats för att skydda människor som hamnat på understol gentemot myndigheter och gentemot dem som har större makt i ett alltmer komplicerat samhälle. Jag finner det naturligt med hänsyn till utvecklingen på massmedias område att aktualisera en sådan tanke. Det skulle öppna möjligheter för den enskilda människan att vända sig dit med begäran om åtgärder, om hon har blivit illa behandlad i massmedia och själv har varken råd eller tid att dra en sådan sak inför allmän domstol. Jag vet att denna fråga helt nyligen har aktualiserats i Finland och att intresset för den är stort även i England. Från mina utgångspunkter finner jag det därför angeläget att under det pågående utredningsarbetet om dagspressens villkor även en sådan fråga blir behandlad. Herr talman! Vi har onekligen skäl att vara mycket tacksamma inför det bästa i den liberalistiska frihetstraditionen. Men den ekonomiska liberalismens låt-gå-system driver fram en koncentration och enskild monopolism och kan lätt leda till kulturfattigdom. Liberalis men har betraktat staten som en fiende till friheten. Därför skulle frihetsinstrumenten — pressen — läggas i de enskildas händer. Enligt liberalernas mening bör även radio, TV och de stora kommunikationssatelliterna läggas i de enskildas händer. Har aldrig liberalerna tänkt på att det liberalistiskt-frihetliga systemet kan bli bortmanövrerat genom mäktiga kapitalistiska manövrar? Socialdemokratin har aldrig haft samma skräck för att låta reglera friheten på många områden, vilka hotats att bli förkvävda av ett vildvuxet liberalt ekonomiskt system. Det kan vi ge otaliga exempel på i den praktiska politiken. Kanhända måste vi än en gång använda statsmakten för att bevara de ursprungliga frihetliga liberala idealen? På det ekonomiska området har det redan praktiserats. På pressfrihetens område kan det bli nödvändigt.

Herr talman! Av herr Palms många missuppfattningar skall jag bara ta upp hans första. Jag förde i mitt inlägg ett principiellt resonemang om framtida utgiftskrav hos svenska statsbudgeter. Jag beskrev vårdbehovsexplosionen. Jag talade om de eftersatta minoriteterna, om miljöfrågorna, om familjepolitiken och framför allt om de väldiga krav som kommer att ställas på oss alla när det gäller att snabbt öka u-landshjälpen. Jag resonerade om de konsekvenser för utgiftsbelastningen på framtida statsbudgeter som dessa och andra frågor kan föra med sig. Utifrån det inlägget gör herr Palm ett grovt osakligt anförande i den valdebattstil som är hans egen. Han säger ingenting om vårdbehovsexplosionen. Han har inga synpunkter på de eftersatta minoriteterna. Han nämner inte miljöfrågorna. Familjepolitiken tycks han inte vara intresserad av, och u-hjälpen finns inte alls med i hans anförande. Däremot påstår han bara rakt ut i luften att folkpartiet kräver stora sänkningar av det totala skattetrycket. Herr Palm vet att detta påstående är felaktigt. Mittenpartierna har klart sagt ut att de vill ha en skattereform. Vi vill stimulera produktionens tillväxt, så att det sker en snabbare utveckling av ekonomin här i landet än under de senaste åren. Men vi utlovar ingen sänkning av det samlade skattetrycket. Det framgick och framgår mycket klart av mittenprogrammet. Det upprepades hundratals gånger i valrörelsen 1966. I en debatt i Solna som vi hade i den valrörelsen avvisade jag herr Palms påståenden, som lät ungefär som hans propaganda här i dag. Sedan vann vi valet — i Solna och på andra platser. Vår linje ligger fast. Någon stor sänkning av det samlade skattetrycket utlovas icke från folkpartiet och centern. Tyvärr ligger också herr Palms propaganda fast. Väljarna fick veta att vi inte kunde utlova några sänkningar av det samlade skattetrycket. Mellan de båda senaste kommunalvalen kom nära en kvarts miljon nya väljare att stödja folkpartiets och centerns program och att ge det sitt förtroende. Det är bara herr Palm som låtsas tro att folkpartiet kräver väldiga skattesänkningar.

Herr talman! Endast ett par ord som genmäle på herr Ahlmarks inlägg. Han sade att jag givit uttryck för många missuppfattningar i den här frågan. Jag kan försäkra herr Ahlmark att jag inte missuppfattat ett uns av det tvetungade språk som folkpartiet under flera år har fört i dessa sammanhang: att å ena sidan framställa sig som ett mycket progressivt parti och å andra sidan spekulera i skattesänkningspropaganda. Det är ju den eviga följetongen under eftierkrigsåren. Jag är väldigt tacksam för herr Ahlmarks upprepade ord här att man inte får räkna med någon sänkning av det totala skattetrycket, men jag tycker att herr Ahlmark borde känna vämjelse inför de mängder av folkpartistiska affischer som under flera år hängt efter landsvägarna och med vilka man gått ut i valrörelsen och sagt: Sänk skatten nu!

Herr talman! Herr Palm framhärdar i sina missuppfattningar. Han borde veta att folkpartiet i sina skuggbudgeter har täckt in de reformförslag som partiet lagt fram i riksdagen. Han borde veta att under de tre senaste åren från andrakammarvalet 1964 har vår budget varit starkare än regeringens. Herr Palm medger nu indirekt — utan att ha kurage att säga det klart — att vi i 1966 års valrörelse klart sade till väljarna att vi inte kunde utlova någon sänkning av det samlade skattetrycket. I stället talar nu herr Palm allmänt om affischer i någon förfluten, icke specificerad valrörelse i ett troligen helt annat budgetläge. Den historieskrivningen — eller historieförfalskningen — får herr Palm bedriva i fred. Vi i mittenpartierna är mer intresserade av framtiden.

Herr talman! Jag skall börja mitt anförande med några citat. »Inom förvaltningsområdet är arbetsmarknadsläget för högre kameral och administrativ personal på grund av fortlöpande företagsnedläggelser och rationaliseringar kärvt. Efterfrågan på jurister med tingsmeritering är som vanligt god, sämre när det gäller samhällsvetare och minimal i fråga om humanister.» Det är länsarbetsnämnden i Stockholms stad och län som säger detta i en rapport över arbetsmarknadsutsikterna. Länsarbetsnämnden i Uppsala län konstaterar att tillgången på sökande med samhällsvetenskaplig utbildning har ökat markant under 1967. På grund av det ökade studentantalet kommer examinationen i framtiden att bli numerärt större. Detta får till följd att problemen att finna anställningar för denna grupp kommer att öka, då motsvarande expansion ej kan förutses på behovssidan. För akademikergrupperna har arbetsmarknadsläget hårdnat, och de som önskar andra arbeten än som lärare får vara beredda på en viss arbetslöshetsperiod. Den grupp som drabbats hårdast är samhällsvetarna, för vilket det kan vara svårt att få en i förhållande till utbildningen lämplig sysselsättning. I detta sammanhang säger länsarbetsnämnden i Malmöhus län att man vill »begagna tillfället att poängtera, att akademikernas arbetsmarknad ganska snart kan vålla stora problem. Den stora frekvensen studerande på de icke spärrade studievägarna vid universitet kommer inom snar framtid att tillföra arbetsmarknaden ett tillskott arbetssökande, som såvitt kan bedömas i dag, kommer att bli svårt att absorbera. Länsarbetsnämnden = tänker = härvid främst på samhällsvetare och jurister». Slutligen säger länsarbetsnämnden i Göteborgs och Bohus län: »Samhällsvetare med inriktning bl.a. på förvaltningsområdet är för närvarande svårplacerade. Möjligheterna att vidga denna grupps traditionella yrkesutövningsområden framstår som en fråga av vital betydelse med hänsyn till det stora antalet studerande vid de samhällsvetenskapliga institutionerna. En ökad förståelse för behovet av en ömsesidig anpassning mellan samhällsvetaren och arbetsmarknaden är angelägen. Dessa synpunkter gäller jämväl för sökande med företagsekonomisk utbildning och inriktning. — — — Marknaden för ci vilekonomer har i regel varit återhållsam och ter sig nu än kärvare. Speciellt gäller detta för sökande med inriktning på marknadsföring eller exportförsäljning.» Dessa citat är inte alldeles färska utan tre månader gamla, men såvitt man kan bedömda är den tendens, som de ger uttryck åt, alltjämt giltig och om möjligt förstärkt i dagens situation. Jag har med avsikt valt att bara citera vad de länsarbetsnämnder säger, som har universitet inom sina arbetsområden, men går man till de andra arbetsmarknadsrapporterna finner man att tendensen i stort sett är likartad i samtliga rapporter. Hur har vi då kommit i denna situation? Ja, i och för sig är det naturligtvis inte så förfärligt underligt att alla de akademiker och övrig personal med högre utbildning, som finns inom det svenska näringslivet, får känning av den konjunktur som har drabbat så många andra arbetstagare mycket hårt. Att jag i fortsättningen kommer att uppehålla mig främst vid akademikernas arbetsmarknad beror inte på att jag skulle på något sätt underskatta de svårigheter och bekymmer som uppstått för andra arbetstagare, men det förefaller mig som om problemen på akademikersidan hittills inte har observerats och markerats i den utsträckning som kan förefalla skälig. Detta sammanhänger helt naturligt delvis med att akademikernas arbetsmarknad är så pass splittrad.

Att det blivit så hänger naturligtvis också samman med att det är ytterligt svårt att få något grepp om arbetslöshetens omfattning bland dessa grupper. De nyutexaminerade är ju aldrig försäkrade, så att man kan fånga in dem i någon statistik, och de som är ute i yrkesverksamhet kan också sällan registreras i sådant sammanhang. Till detta kommer en dold arbetslöshet av okänd omfattning. Vad man vet är att åtskilliga studerande dröjer sig kvar vid universitet och högskolor utan att ta ut sin examen, för att på det sättet kunna försörja sig ytterligare någon termin på studiemedel. Man vet också, men inte i vilken utsträckning, att nyutexaminerade akademiker tar jobb som ligger helt utanför de arbetsområden som de har siktat på. De är alltså inte arbetslösa i rent teknisk bemärkelse. Arbetslöshetsproblemen är i dag en realitet på akademikernas arbetsmarknad och för annan personal med postgymnasial utbildning. Det är ett allvarligt problem som måste angripas från flera fronter, och det skall jag återkomma till.

Men att det är magert i statsverkspropositionen betyder inte att vi är helt utan uttalande från regeringshåll. Statsrådet Moberg var i Lund i mitten av oktober och deltog i en debatt där man bl.a. kom in på juristproblemati ken. Han sade att en jurist möjligen i framtiden måste tänka sig att ägna sig åt en annan bana än den som han har utbildat sig för. Statsrådet Palme deltog i ett offentligt möte några dagar senare här i Stockholm och kom in på civilingenjörerna. Han sade att civilingenjören inte på något sätt var garanterad arbete inom sitt eget fack, utan han får söka sig anställning där sådan finns, dvs. även utanför sitt egentliga yrkesområde. I en tidningsintervju bara för några dagar sedan har statsrådet Wickman ställt frågan om det är rimligt att var och en som väljer en utbildning skall vara garanterad sysselsättning i det fack som han en gång utbildat sig till. Alla tre uttalandena följer en gemensam mall, och det är väl ingen tillfällighet. Alla tre statsråden är naturligtvis fullt på det klara med att vi på vissa områden har en så omfattande utbildning på gång att det inte är möjligt för arbetsmarknaden, vare sig nu eller i framtiden, att sysselsätta alla de utbildade med arbetsuppgifter som tillnärmelsevis svarar mot den utbildning som de har erhållit. Några få siffror kan måhända vara tillräckliga för att belysa mitt påståendé; På arbetsmarknaden har vi i dag ungefär 4000 yrkesverksamma samhällsvetare. Men vi har 25000 samhällsvetare under utbildning. Av den tendensstatistik som statistiska centralbyrån utarbetar framgår att nettoantalet nyinskrivna studerande vid de fria fakulteterna med 6000 personer Ööverstiger de 15000 som enligt prognoserna skulle ha tagits in under höstterminen 1967. Utfallet ligger ungefär 40 procent över vad man hade räknat med. Man hade räknat med 5700 nya samhällsvetare, och man har fått 8 400. Man hade räknat med 5300 nya humanister, och man har fått ungefär 6 500. Den största relativa ökningen jämfört med prognosen svarar juristerna för. Där hade man räknat för de juridiska fakul teterna med ungefär 1100 nyinskrivna, och man har fått ungefär 2 000. Man kan förstå att utbildningsministrarna mot bakgrunden av sådana siffror känner ett behov av att tala om att de inte har något ansvar för arbetsmarknadssituationen.

Det låter bra. Men hur ser rätten ut för den som efter avlagd examen tvingas söka sig en anställning som inte ger adekvat sysselsättning? Den felinvestering som den enskilde i ett sådant fall har gjort innebär inte bara en betydande ekonomisk uppoffring. Han har förlorat ett antal yrkesverksamma år, och han har ådragit sig studieskulder. Statsmakterna har lovat honom tillträde till utbildningen och ålagt honom en skyldighet att återbetala de studiemedel som han har fått, men man garanterar honom ingenting när det gäller hans fortsatta förvärvsverksamhet. Situationen innebär också att han kanske har förspillt andra tillfällen som skulle ha stått honom till buds om han inte ägnat sig åt studier. Han kommer lätt att känna sig misslyckad, eftersom han inte kan få ett arbete som han utbildats för, och i den anställning han så småningom får kommer han att bli flera år efter sina jämnåriga i karriären. Det är lätt för statsrådet Moberg att stå i Lund och säga att det inte är någon risk att investera i utbildning. Det hade varit vänligare och mer hänsynsfullt mot akademikerna om han hade citerat Havamal och sagt att ingen bättre börda bar än mycket vett. Dessa studenter som inte kan få jobb inom det yrkesområde som de har utbildat sig för och som kanske över huvud taget aldrig i framtiden kan få det, har inte mycket sinne för att det är en lönande investering att utbilda sig, i varje fall inte på det område som de har ägnat sig åt. Visst kan man hålla med statsrådet Wickman om att samhället inte kan garantera var och en sysselsättning inom det fack som han har utbildat sig för. Men man skall ha klart för sig att det här inte rör sig om några enstaka individer som man kanske lätt kan hjälpa till rätta, utan att det är hundratals och i några fall kanske tusentals personer som under överskådlig tid inte kommer att syssla med det som de har utbildat sig för. Då ser förvisso ansvaret för dem som haft ledningen ut på ett annat sätt. Med vad jag nu sagt, herr talman, har jag velat klarlägga att vi redan i dag har ett problem på akademikernas arbetsmarknad som arbetsmarknadsmyndigheterna måste tackla på något sätt. Inom några få år kommer vi — oavsett hur konjunkturerna utvecklar sig — att hamna i en till ytterlighet förvärrad situation om inte utbildningsoch arbetsmarknadsmyndigheter tillsammans kan finna vägar fram till en balans mellan utbud och efterfrågan. I ett kortare perspektiv är de efterfrågeskapande insatserna viktigast. Det gäller att göra klart för arbetsgivare av olika slag — statliga, kommunala och enskilda — att den tidigare bristen på akademisk arbetskraft med administrativ inriktning är hävd. Hittills har många arbetsgivare fått nöja sig med bristfälligt utbildad arbetskraft, och vi har förvisso på sina håll sett skrämmande konsekvenser av detta förhållande när det har gällt kvalificerade befattningar. Man måste också framhålla att det inte längre existerar något skäl att fortsätta rovdriften på många arbetsplatser med onormalt långa arbetstider för den högre personalen. Den förbättrade tillgången på samhällstekni ker bör kunna medföra att arbetstiderna för dessa kategorier normaliseras över lag. Ur en mera långsiktig synvinkel ter det sig också nödvändigt att ta upp utbudsproblematiken. Fördelningen av studerande mellan olika postgymnasiala utbildningslinjer behöver diskuteras. Det måste vara något fel när socialvården ropar efter socionomer samtidigt som det finns ett överskott på samhällsvetare med ungefär lika lång och tämligen likartad utbildning. Man kommer inte ifrån frågan om det högre utbildningsväsendets totala omfattning. Det går inte att som enda åtgärd införa spärrar vid de fria fakulteterna. De som har fått en övervägande teoretisk utbildning på det gymnasiala stadiet måste ju ges något slag av yrkesutbildning. Detta betyder att även dimensioneringen av skolformerna under den postgymnasiala nivån måste tas upp till en allvarlig diskussion. Nu vet vi alla att det alltid är vanskligt att på längre sikt uttala sig om arbetsmarknadsutsikterna för olika kategorier av akademisk arbetskraft. Men det är uppenbart att prognosverksamheten måste till ytterlighet finslipas och att yrkesoch studierådgivningen måste ytterligare byggas upp så att risken för felval reduceras så långt det är möjligt. Vinjetten av tre socialdemokratiska statsråd som tvår sina händer och inte kan, inte vill garantera något är inget acceptabelt förtecken till akademikernas arbetsmarknad.

Herr talman! Vad man än kan säga om tillståndet i kammaren just nu vore det väl en stor överdrift att påstå att det råder någon trängsel. Framför allt smärtar det en kvittningsman att konstatera att det är så tomt i bänkarna. Det är tur, herr talman, att vi inte voterar om remissen av statsverkspropositionen. Det skulle, föreställer jag mig, i avsevärd grad sänka första kammarens anseende. Remissdebatterna här i riksdagen är ju inte avsedda att i alltför stor utsträckning användas som ett forum för att framföra klagovisor över att allt kanske inte har blivit som man önskat på det lokala planet och hemma i det egna länet. Men eftersom nästan allting är sagt som kan sägas i en sådan här lång debatt, kanske en skaraborgare kan i någon mån vara förlåten om han tar upp vissa lokala problem i detta sammanhang. Först tar jag mig friheten att uttrycka en stor besvikelse över regeringens nej till utbyggnaden av det nya lasarettet i Mariestad. även om man har förståelse för att en prioritering måste ske också på sjukhusbyggandets område och att den ckonomiska satsningen måste äga rum på ett sådant sätt att man tillgodoser olika krav på ett vettigt och riktigt planerande, är det hittills uteblivna lasarettsbygget i Mariestad livligt att beklaga. Den norra delen av Skaraborgs län är nämligen kraftigt underförsörjd särskilt när det gäller platser för långtidsvården. Det är min innerliga förhoppning att fortsatta överläggningar med centrala myndigheter och regeringen på den här punkten skall kunna leda fram till en snar lösning av de påträngande vårdfrågorna i norra Skaraborgs län. De nuvarande förhållandena är djupt otillfredsställande och inger oro såväl hos befolkningen som hos ansvariga lokala myndigheter. Då man tar del av regeringens förslag till statsbudget för nästa år är det med utomordentlig tillfredsställelse man konstaterar den kraftiga satsningen på arbetsmarknadsoch lokaliseringspolitiken. Det har flera talare i dag understrukit. De krafttag som tas här är ju en medveten satsning på arbete, trygghet och utveckling. Den sektor det här är fråga om ökar ju med inte mindre än närmare 40 procent. Om man å andra sidan jämför detta med kostnaderna på försvarsbudgeten, så får denna titel nöja sig med en ökning av 4 procent. Nu finns det ju arga företrädare för bor gerliga partier här i kammaren som anser detta vara på tok för litet, under det att andra anser att redan denna höjning är 4 procent för mycket. För min del anser jag nog siffran väl avvägd, och jag uttalar i varje fall glädje över att det inte är omvänt förhållande då det gäller den procentuella ökningen på arbetsmarknadspolitik kontra försvar. Man skulle ju nämligen kunna befara det värsta i den vägen om en borgerlig regering stod för författandet av statsverkspropositionen. Vi skall ändå komma ihåg att försvaret trots allt får omkring 6 000 miljoner för nästa budgetår, medan motsvarande siffra för arbetsmarknadsoch lokaliseringspolitiken trots den ökade satsningen stannar vid 1 840 miljoner. Den kraftigt ökade satsningen på arbetsoch trygghetsskapande ting är ju verkligen av nöden. Det får nämligen inte bli på det sättet att människornas förtroende till vår vilja och förmåga att hålla sysselsättningen uppe här i landet går förlorad. En medveten socialdemokratisk politik i dessa avseenden är enda garanten för sysselsättningens upprätthållande på lång sikt. De fria krafternas spel i dessa sammanhang kan man nämligen inte lita på. Tillkomsten av investeringsbanken och förslaget om det statliga utvecklingsbolaget bör kunna bli verksamma medel för att ge det allmänna en chans att på ett tidigare stadium än nu gripa in och förhindra att alltför många människor kommer i kläm i en i och för sig nödvändig strukturomvandling av vårt näringsliv. Statens roll att enbart uppträda som städgumma på arbetsmarknaden och inom näringslivet måste nu vara definitivt slut. Behovet av ett mera aktivt deltagande i dessa sammanhang visar inte minst utvecklingen i det län som jag representerar, nämligen Skaraborgs. Där har vi fått uppleva inskränkningar och driftnedläggelser under senare tid som man kan ifrågasätta om de varit nödvändiga om ifrågavarande företag visat en bättre vilja och förmåga att hålla driften i gång. Här kan man ta exemplet med det Philipsägda företaget Elektro-IWO i Mariestad som på försommaren förra året lade ned driften och avskedade 450 personer. I detta fall har man anledning att tro att om det varit ett rejält svenskt företag så hade företagsledningen gjort allvarliga försök att lösa problemen på ett för de anställda bättre sätt. Fortfarande står de i stort sett moderna lokalerna outnyttjade, och inga allvarligare försök synes ha gjorts från det utländska företagets sida att få i gång någon ny verksamhet i lokalerna. Man kan naturligtvis fråga sig vilka syften som låg bakom Philipkoncernens köp av Elektro-IWO i Mariestad. Köpte man företaget med en allvarlig mening att driva det vidare eller var det för att lägga ned det och få en konkurrent mindre på marknaden? Jag gör inga påståenden, men man kan ställa frågan. Det är sådana här frågor man också bör ställa sig i allt större utsträckning i samband med diskussionen om Sveriges eventuella inträde i EEC. Vi måste se med nyktra ögon på dessa ting och vara medvetna om att den fria etableringsrätten inom EEC kan komma att medföra export av arbetslöshet till vårt land genom utländska företags agerande här i större utsträckning. Man kan få löpa den risken att man konstaterar att detta är ett sätt att exportera arbetslöshet till vårt land. Man kan vidare peka på ett annat företag, nämligen AB STAR-produkter i Lidköping, ett Wallenbergsägt företag, där man lägger ned halva företaget och avskedar 250 man. Om man får tro de anställda och de kommunala myndigheterna, så skulle denna beklagliga utveckling bero på att man har saknat sakkunnig och branschkunnig ledning i spetsen för företaget. Om människor friställs genom strukturomvandlingar som är nödvändiga för att rationalisera företagsamheten då är det all right, då måste vi acceptera det. Det kan på lång sikt vara till förmån för såväl de anställda som företaget som sådant. Men i den mån det sker friställningar på grund av ointresse och inkompetens i företagsledningen måste detta ur allmän synpunkt betraktas som oacceptabelt och i hög grad påtalas i olika sammanhang. Det är därför jag tror att ett ökat inflytande från löntagarnas och statens sida i detta sammanhang är nödvändigt, och det är tillfredsställande att regeringen har tagit initiativ som siktar till att på lång sikt trygga syselsättningen för landets löntagare. Ett annat glädjande besked i årets statsverksproposition är att man från regeringens sida är beredd att satsa på ett fortsatt högt bostadsbyggande. Det innebär att man kan räkna med att för nästa år klara ett bostadsbyggande i landet på över 100 000 nya lägenheter. Vad man i detta sammanhang — och nu är jag ånyo skaraborgare — kan ha att invända emot är att bostadsbyggandets regionala fördelning inte är helt tillfredsställande. Jag vill hänvisa till en av länsbostadsnämnden i Skaraborgs län gjord framställning, vari man påtalar att de statliga medlen för bostadsbyggnadsändamål för länet är klart otillfredsställande. För år 1969 har länet tilldelats en lägenhetskvot om 1 800 lägenheter, vilket länsbostadsnämnden anser vara en ren underförsörjning. Nämnden påpekar i sammanhanget att Skaraborgs läns andel av det totala bostadsbyggandet i riket har minskat från 3,01 procent under perioden 1961— 1965 till 2,25 procent under år 1967, alltså det år som vi i landet som helhet satte nytt rekord i bostadsbyggande. Detta betyder att Skaraborgs län fick vidkännas en kraftig minskning av andelen av bostadsbyggandet. För att söka råda bot på dessa problem har länsbostadsnämnden med dess ordförande landshövding Frithiofson i spetsen tagit ett nytt radikalt grepp i fråga om grunderna för lånemedlens fördelning. Man har i en framställning till regeringen ifrågasatt om man inte skulle ändra grunderna för fördelningen av bostadskvoten. Man ifrågasätter nämligen om det inte skulle vara av värde att pröva huruvida fördelar kunde vinnas genom att den statliga bostadslåneramen för länet uttrycktes i finansiella termer i stället för i antal lägenheter. Genom en sådan åtgärd skulle länets kommuner få ökad valfrihet att inom tilldelad ram anpassa sitt bostadsbyggande till det behov som föreligger på den lokala orten. Möjligheterna att producera fler sådana lägenheter som det föreligger störst behov av skulle med en sådan ordning avsevärt förbättras. Tillgodoseendet av exempelvis åldringsbostäder och andra smålägenheter skulle då kunna ske utan att man alltför mycket behövde beskära den angelägna produktionen av familjebostäder. Andra fördelar som detta system skulle medföra kan förväntas vara ett ökat intresse från kommunalt håll att medverka till att hålla kostnadsutvecklingen inom bostadsbyggandet under uppsikt och att åstadkomma ett rationellare byggande. Länsbostadsnämndens förslag verkar synnerligen intressant. Att fördela bostadskvoten i pengar i stället för i lägenheter skulle dessutom medverka till att man undvek den felspekulation som ibland kommer till uttryck bland bostadsproducenterna. Eftersom den lilla lägenheten som byggs tar lika mycket av bostadskvoten som den stora, frestas byggarna, i syfte att komma över så stor lägenhetskvot som möjligt, att bygga stora lägenheter, som sedan blir så dyra att folk med små och medelstora inkomster inte har råd att hyra dem. Därför har vi, herr talman, här i landet hamnat i den besvärliga situationen, att samtidigt som vi har en uttalad bostadsbrist, har vi också fått uppleva hur många lägenheter i landet står tomma beroende på att de är för stora och kostar för mycket för vanligt folk. Åtgärder för att motverka sådana oformligheter i vår bostadspolitik måste enligt mitt sätt att se vara mycket angelägna. Det är därför min förhoppning, herr talman, att länsbostadsnämnden i Skaraborgs län får bifall på sin framställning att under en treårsperiod kunna pröva det nya föreslagna systemet. Det kanske för framtiden kan bli lösningen på ett synnerligen besvärligt problem, nämligen att få bostadsbyggandet anpassat efter det på varje ort angelägnaste behovet.

Herr talman! Våra led de glesna, och intet annat är väl att begära efter så många timmars tal och lyssnande. Så här i slutet på remissdebattens andra dag får därför varje talare som stryker sig på talarlistan den allra största sympati. Om detta följdes mera allmänt skulle det, enligt det system som årets talarlista är uppgjord efter, betyda att alla till riksdagsåren yngre ledamöter skulle utebli från denna debatt. även om ingen skulle känna någon större saknad efter dem, så är det väl i alla fall inte meningen. Det kan ju tänkas att även en något yngre ledamot kan ha något förnuftigt att säga. Det förtjänar att påpekas, att de som fått ordet tidigare också på sitt sätt har hjälpt till att förlänga denna debatt. En borgerlig tidning har betecknat årets statsverksproposition som en tandlös budget. Viljelöshet, tomhet, brist på beslutsamhet, brist på handlingskraft och brist på planering är andra omdömen som oppositionspressen flitigt använt sig av dessa dagar. Ingen hade väl heller väntat att man från det hållet skulle strö rosor över finansminister Sträng och nådiga luntan, men mellan raderna kan man utläsa en viss besvikelse över uteblivna skattehöjningar. Det hade förstås varit tacksamt att bita i, valår som det är. Nu gotiar man sig i stället i bedrövelsen över de föreslagna höjda spritskatterna, den enprocentiga arbetsgivaravgiften och momsen på begagnade bilar och hotelltjänster. Men det är ju inte mycket att ta till brösttoner för, och därför faller man lätt tillbaka i sina slentrianmässiga jeremiader över den svaga regeringen och dess andefattiga politik. Det är klart att man kan ha förväntningar och önskningar av olika slag, men handen på hjärtat, hade man verkligen väntat sig mera i det kärva ekonomiska och sysselsättningsbesvärliga klimat som råder. Jag anser nog att budgetförslaget innehåller en hel del av trygghetsskapande åtgärder för de arbetslösa, för pensionärer, barnfamiljer och handikappade. Det visar att regeringen inte alls är så orkeslös som oppositionen söker göra gällande. Tvärtom är regeringen på offensiven på en rad viktiga områden, eller med andra ord på bettet. Det hade den väl knappast kunnat vara om den vore tandlös. Vad jag hälsar med speciellt stor glädje i den nya budgeten är satsningen på en aktivare naturvård samt miljöforskning. Det framstår som alltmer angeläget att slå vakt om vår vackra natur, rädda den undan förstöring och sätta stopp för en fortsatt förorening av våra vattendrag. Den Juft vi inandas innehåller också mycket som är skadligt, inte minst här i Stockholm, där den nyfallna snön omgående färgas svart. Förgiftad luft är inte den bästa fysiska livsbetingelsen för oss människor, och allt vad som kan göras för att förebygga och eliminera skadeverkningarna av denna bör också göras. Det är helt naturligt att en socialdemokratisk regering och en socialdemokratisk politik sätter trygghetsfrågorna i centrum. Många industrier och företag har numera en positiv inställning till dessa problem. Det är därför förvånande att läsa om vissa företag som använder avgångsbidragen som ett medel att föryngra arbetsstyrkan. Enbart rätten till avgångsbidrag kan inte få tas till intäkt för ett avskedande, och det skall absolut inte vara avgörande för vem som i en krissituation skall lämna sin anställning. Tyvärr verkar det också — fortfarande enligt tidningsuppgifter — som om en del företag vid sina personalinskränkningar gärna sneglar på hälsolistan över de anställda. De som har någon liten defekt, oftast orsakad under många års arbete i fabriken, hotas med permitteringar och avsked när konjunkturerna viker. Den äldre arbetskraften befinner sig ofta i farozonen vid friställningar. Likadant är det när det är fråga om nyanställningar — då är man rent av för gammal vid 40 års ålder. Detta är verkligen skrämmande och kan väl aldrig vara riktigt. Visserligen lever vi nu mer än någonsin i ungdomens århundrade, men vi måste väl inrätta vår produktion och vårt samhällsliv efter den ålderssammansättning som vi har. Inte kan väl en människa vara förbrukad vid t.ex. 45—50 års ålder. Man frågar sig oroligt om inte kunskaper, erfarenhet, yrkesskicklighet och dylikt längre har någon betydelse. Det har ju tvärtom vid olika testningar visat sig att ungdomen i många fall har mycket dålig kondition, och trafikolycksstatistiken talar ju sitt tydliga språk om vilken åldersgrupp som har det sämsta omdömet bland förarna — så nog jämnar det ut sig mellan generationerna. Det är hårt nog att bli utan jobb men måste kännas än värre att klassas ned på grund av ålder. Vad som nu sagts får inte betraktas som något angrepp på den yngre generationen, som jag i hög grad sympatiserar med, men jag anser att det gått något av trolldom i generationsdebatten. Dei är inte alltid säkert ati en människa enbart för att han eller hon är ung är bättre skickad för t.ex. ett kommunalt uppdrag eller för ett ledamotskap i riksdagen. Det talas alltför ofta om gubbvälde men mera sällan om vad vederbörande »gubbe» uträttar. Titta på vad de äldre riksdagskollegerna gör för insatser i utskott och kammare. Jag har ofta frapperats av den kunskap och den insikt som de besitter i de många gånger komplicerade och invecklade frågorna. Jag hyllar principen om föryngring, men jag anser det vara fel att avpollettera den som med nit och skicklighet fullgör sitt arbete bara på den grunden att vederbörande råkat bli äldre. En blandning av äldre och yngre tror jag är det lyckligaste i de flesta sammanhang. När någon på grund av ålder eller av andra skäl tvingas lämna sitt jobb skall trygghetsfrågan lösas. Det gäller även i detta hus. De förtroendevalda riksdagsledamöterna har rätt, likaväl som den kommunalt heltidsengagerade, att få sin trygghet garanterad vid slutad tjänst. Det är för närvarande inte tillfredsställande ordnat, det har vi nyligen fått exempel på. Det är en fråga som måste lösas i samband med den nya författningen. Den nuvarande grupplivförsäkringen för riksdagens ledamöter missgynnar å andra sidan de yngres efterlevande genom att, i motsats till AFA och statens grupplivförsäkring, inget barntillägg utgår vid inträffat dödsfall. Enligt min mening är det rätta att här tillämpa de bestämmelser som normalt gäller för andra grupper. Tryggheten i anställningen skall avse alla åldersgrupper. Som förhållandena nu är, med otillfredsställande pensionsbestämmelser och otillräckligt familjestöd, underlättas inte den generationsväxling som vi alla tycker är både nödvändig och naturlig.